Fru talman! För det första: Vi har stor respekt för riksdagens arbete och för riksdagen. Vi använder inte riksdagen som lekstuga - det får stå för Marianne För det andra: Jag vill inte ge några svar på frågan vilken sida vi befinner oss på. Vi har skrivit en motion, och vi utgår från den. Vi utgår också från - som det står i betänkandet - att exporten av civila produkter ska vara fri. Det finns inget annat. Vi vill betona andra säkerhetspolitiska frågor i denna skrivelse.
Fru talman! Den motionen har funnits med sedan tidigare, men den fanns inte med när betänkandet behandlades. Den väcktes alltså inte i samband med skrivelsen utan den väcktes för ett år sedan. Ändå har Vänsterpartiet inte lyckats bestämma sig för vad de vill i denna stora och viktiga fråga. Det gäller inte minst synen på export av produkter som kan användas i syften som inte precis gagnar fred och nedrustning. Jag är mycket förvånad över Vänsterpartiets agerande, särskilt med tanke på att vi bordlade frågan just för att ni skulle få tid på er. Därmed hade vi också ett senarelagt extra möte samtidigt som tidpunkten för justeringen blev senarelagd. Vad är det för nytt som har kommit fram under de senaste två veckorna som förändrar Vänsterns möjlighet att ta ställning?
Fru talman! För det första: Informationen från regeringen kom sent till utskottet, det vet alla. För det andra: Information inhämtas på olika sätt. Vi har fått information under de senaste veckorna. Precis som Carina Hägg sade i sitt anförande om säkerhetsaspekterna kommer FN att upphäva sanktionerna för Libyen, Nordkorea och andra länder. Det står inte någonting om säkerhetsaspekterna i betänkandet, vilket hade varit väldigt viktigt att belysa.
Fru talman! Den viktigaste knäckfrågan är naturligtvis våra internationella åtaganden som också har bärighet på de säkerhetspolitiska aspekterna. Mot bakgrund av detta och det ansvar som vi känner för dessa frågor är vi socialdemokrater beredda att ställa upp på en återremiss. Men jag skulle vilja ha ett klarläggande från Murad Artin om hur man ser på den säkerhetspolitiska delen framöver. Jag räknade upp vissa länder som är ett särskilt bekymmer, t.ex. Nordkorea och Irak. Wassenaararrangemanget var ett av de internationella åtaganden som vi är en del av. Det har sin bakgrund i situationen i Irak. Det skedde en upprustning. Omvärlden var inte medveten om det. Ingen hade koll på det. Helt plötsligt stod man inför en situation som var ett hot både mot Iraks egna medborgare och mot omvärlden. Efter dessa lärdomar kom Wassenaararrangemanget till. Det har förvånat mig oerhört mycket att Murad Artin inte har uppmärksammat detta. Men jag är väldigt tacksam om Murad Artin och Vänsterpartiet här är beredda att uppmärksamma det i dag och uttrycker det från talarstolen. Detta är en oerhört viktig fråga där vi har sådana erfarenheter att vi inte kan gå förbi dem med slutna ögon.
Fru talman! Alla här har talat om Wassenaararrangemanget, och det är väldigt viktigt. Alla vill ha den ramen och det regelverket. Men jag tycker också att säkerhetsfrågorna är viktiga. Jag är född i Irak, och jag vet själv hur det är att ha sådana produkter. Jag träffade folk i New York när det gäller denna fråga. Det är därför som jag tycker att säkerhetsaspekterna borde ha funnits med i betänkandet, men de har inte blivit belysta. Man inhämtar alltid information som inte har varit känd, och jag fick bekräftelse av vissa personer i FN.
Fru talman! Vad ska jag dra för slutsatser av detta? Är det att det vore nyttigt om vi hade en frekvent trafik över till New York? Vi andra har kunnat inhämta informationen på ort och ställe, här i riksdagen, i utskottet eller på annat sätt. Det finns också möjligheter för enskilda ledamöter att ställa frågor och att begära information. Jag välkomnar att man har fått upp ögonen. Men jag känner tveksamhet inför Vänsterpartiets agerande framöver efter dessa erfarenheter.

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi börjar med att göra ett klarläggande för Per Bills räkning. Det här är en fråga som vi har behandlat i utrikesutskottet. Naturligtvis förs debatten då utifrån det ansvar som utrikesutskottet har utöver det som andra utskott har när det gäller kryptering. Jag har tidigare deltagit i debatter när frågan har behandlats av trafikutskottet. Då förs debatten naturligtvis från en annan utgångspunkt, och den får ett annat innehåll. Det finns också delar i den som i allra högsta grad är näringspolitiska och som vi har försökt att behandla från en utrikeshandelsaspekt. Man kan alltså föra in väldigt många synpunkter på detta. Jag tycker att Per Bill lyssnar väldigt selektivt. Jag har försökt framföra hur viktigt det är för näringslivet att ha trygga och säkra sätt för kommunikation i samband med den nya teknikens frammarsch. Det är självfallet en viktig förutsättning för att vårt näringsliv ska kunna utvecklas, för att man ska kunna få god kontakt med våra myndigheter och för att man ska kunna öka tillgängligheten för de tjänster som vi kan erbjuda från den offentliga sidan. Det är alltså sådana insatser som vi på många områden ska göra. Utöver det har branschorganisationerna sitt eget ansvar. Jag vet också att de har gjort insatser. SAF har gett ut en speciell broschyr i frågan, och även andra näringslivsorganisationer har agerat. Det här tar dock tid. Eftersom så väldigt många är inblandade får man inte omedelbart en allmän medvetenhet. Per Bill har dock rätt på en punkt, nämligen att det finns oerhört mycket kvar att göra för att sprida kännedom om vikten och nödvändigheten av att använda kryptering och av att säkra information.

Herr talman! Jag ska be att få instämma i K-G Biörsmarks tidigare anförande, och faktiskt också Per Bills. Det är lite ovant att instämma i ett annat partis anförande, men det gör jag gärna i dag. Herr talman! "My name is Bond, James Bond." Den repliken känner säkert alla igen från filmens värld. Den killen beställer säkert inte ens middag eller bord på en restaurang utan att kryptera sina meddelanden! Jag ska här försöka utveckla något Folkpartiets bakomliggande filosofi till vårt ställningstagande i det här betänkandet. Kryptering har traditionellt varit viktig egentligen bara för sådana som har sysslat med hemlig verksamhet, t.ex. militär och diplomater. I dag är det därför många som inte krypterar, fast de borde. Jag kan ta några exempel. Läkare, som vi tidigare har hört i dag, och annan sekretessbelagd sjukvårdspersonal talar i trådlösa telefoner. Verkställande direktörer diskuterar känsliga affärsuppgörelser per elektronisk post. Men det är inte bara i yrkesrollen som vi måste skydda vad vi säger från ovälkomna lyssnare. Det måste t.ex. vara möjligt att ha privata, intrångsskyddade samtal även per e-post och trådlös telefon utan att behöva oroa sig för att grannen, chefen eller någon annan avlyssnar och sprider vidare våra tankar och idéer. Risken för avlyssning har ökat på senare tid, inte för att mänskligheten har blivit nyfiknare i sig, utan för att det blivit enklare och mycket billigare, och dessvärre också väldigt lönsamt, att avlyssna. Utan kryptering, och tillräckligt stark kryptering, kan nämligen varje ord och varje bokstav som skickas över radio-, tele eller datanät avlyssnas. I dag saknar praktiskt taget allt som skickas på svenska datanät skydd mot avlyssning. Den som är dataansvarig på ett företag eller på en myndighet kan med lätthet filtrera fram t.ex. chefens post, eller på chefens order ta fram den facklige företrädarens post och andra exempel. Den som förr om åren gjorde inbrott i ett av Televerkets kopplingsskåp kunde avlyssna någon eller några av de telefoner som hörde till just det kopplingsskåpet, men det tog tid att lyssna igenom allt material. I dag kan ett dataintrång hos ett större företag leda till att flera tusen anställdas korrespondens automatiskt söks igenom, t.ex. efter nyckelord. Företag som verkar i just forskningsintensiva branscher har all anledning att oroa sig för denna nya typ av spionage. Näringslivet har ett självklart och legitimt intresse av att deras datorer och nätverk skyddas mot avlyssning. Till synes oförargliga uppgifter kan ju i fel händer vara ett hot mot ett företags överlevnad, exempelvis forskningsresultat, kundregister eller offertunderlag. För att kommunicera och handla säkert via Internet krävs krypteringsprogram, som vi har hört här tidigare i dag, som garanterar att innehållet inte kan läsas eller ändras av utomstående under överföringen och som gör att man säkert kan identifiera både avsändare och mottagare. Den elektroniska handeln i världen beräknas uppgå till - hör och häpna - 40 000 miljarder kronor år 2005. Svenska företag har stora möjligheter att delta på denna marknad. Men om den elektroniska plånboken ganska lätt kan kapas av Internetpirater, så föredrar nog de flesta att använda vanliga kontanter även i fortsättningen. Och god datasäkerhet är mycket svår att uppnå - i stort sett omöjlig - utan kryptering. Om t.ex. någonting så modernt som distansarbete ska bli verklighet i stor skala krävs ju också att företagen inte upplever kommunikationen som ett hot mot den egna säkerheten. Nej, samhället bör i stället uppmuntra användning av kryptering så långt det över huvud taget är möjligt, trots invändningen att kryptering gör det omöjligt att avlyssna grova brottslingar och andra. Den personliga och den affärsmässiga integriteten kräver en god kryptering. Sveriges datasäkerhet kräver en god kryptering. Omsorgen om den svenska exportindustrin kräver en god kryptering. Mot detta kan man som sagt ställa den fromma förhoppningen om att grova brottslingar låter sig avlyssnas om samhället gör krypteringsprogramvara svårtillgänglig. För det första finns detta redan i dag. För det andra är brottslingarna de sista att lämna in sina krypteringsnycklar, om man t.ex. ska deponera dem. För att informationstekniken ska kunna fortsätta att vara en god demokratisk kraft krävs att säker kryptering blir billig, lättillgänglig och dessutom lättanvänd. Att arbeta för fortsatta exportrestriktioner är därför fel väg att uppnå detta. Det leder bara till att svenska företag, myndigheter och privatpersoner drabbas av en onödigt låg datasäkerhet. Sverige behöver en ny och liberal krypteringspolitik. Herr talman! Att en vara i sig innehåller kryptering ska inte göra att den ska beläggas med exportrestriktioner. Vill nu t.ex. Electrolux bygga kylskåp som ger kunden möjlighet att beställa mat över nätet, utan att någon annan än handlaren och kunden själv kan se vad som beställts, så bör Electrolux kunna göra detta utan att ställa sig i kö tillsammans med vapenleverantörer för att få exporttillstånd. Sannolikheten för att kylskåp används för krigiska syften är i vilket fall som helst minimal. Detsamma gäller en rad andra produkter som säljs på den vanliga konsumentmarknaden. Att Sverige har skrivit under Wassenaararrangemanget, vilket ingen här i dag har vare sig betvivlat, hävdat något annat eller skulle ha velat bryta mot, gör dock att vi än så länge inte kan jämställa produkter med kryptoinnehåll med andra civila produkter. Tills vidare bör därför regeringen instruera berörda myndigheter, t.ex. ISP som vi har talat om här i dag, att tolka gällande bestämmelser för export av krypteringsprodukter så liberalt som möjligt. Det är ju hela poängen med våra reservationer och andra texter. Det är dock mycket viktigt att civila krypteringsprodukter på sikt jämställs med andra civila produkter. Vägen till detta är att verka för att ändra på Wassenaararrangemangets varulistor, vilket också är - eller åtminstone var tills för några minuter sedan - utskottets mening. Herr talman! Regeringen har ett eget organ för behandling av IT-frågor, kallat IT-kommissionen. Det kanske kan vara av intresse att höra dess slutsatser och principiella ställningstaganden angående kryptering. Här kommer några citat hämtade ur dess egen ordförande Hans Wallbergs sammanfattning av dess rapport: "IT-kommissionen anser att regering och riksdag bör verka för att privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer ska ha tillgång till den modernaste, starkaste och bästa krypteringstekniken. Regeringen bör uppmuntra användning av stark kryptering och verka för att skapa nya regler för fri export av starka krypteringsprodukter." "Kommissionen avfärdar varje form av obligatoriskt system för deponering av nycklar." "Fri - export är en viktig förutsättning för att svenska företag i samma utsträckning som utländska konkurrenter skall kunna bedriva verksamhet och handla internationellt med produkter som innehåller krypteringsteknik." "Den svenska regeringen bör bidra till en generös tolkning av Wassenaar-överenskommelsen." "Det är viktigt att Sverige tar ställning nationellt för att bättre kunna påverka det internationella arbete som nu pågår." Carina Hägg talade tidigare om Folkpartiets passivitet. Det är tvärtom. Om det är någon som har varit passiv eller motsträvig i detta arbete är det faktiskt den socialdemokratiska regeringen. Det danska Forskningsministeriet publicerade ett protokoll från Wassenaararrangemangets senaste möte, där Sveriges inställning klargjordes, dvs. ett fortsatt exportförbud för krypteringsprodukter. Kontakter togs från svensk sida med det danska Forskningsministeriet, där man strök Sveriges officiella inställning i detta arbete. Jag ställde en fråga till Leif Pagrotsky för någon månad sedan om hur Sverige hade agerat vid Wassenaararrangemangets möte, och han svarade till sist. Först svarade han bara att vi hade verkat för en gemensam syn. Ja, det är ganska naturligt, eftersom det är Wassenaararrangemangets syfte att vara överens om det man gör. I svar nummer två, när jag inte nöjde mig med allmänna meningar, fick han erkänna att Sverige hade arbetat för ett starkt fortsatt förbud. Varför är det en så stor sekretess om de här frågorna? Sverige har tillämpat Wassenaararrangemangets regler strängare än andra länder, som vi hörde här tidigare, t.ex. Finland. Vi hörde om Idonex-problemet. Det handlar om att förändra Wassenaararrangemangets överenskommelser internt men också om hur man tillämpar de regler man faktiskt har kommit överens om. Varför ska Sverige ha en strängare tillämpning än vad t.ex. Finland och andra länder har? Herr talman! Hela det nya samhället som växer fram är i behov av en uppdaterad och moderniserad lagstiftning. Lagstiftningsarbetet, och vi här i Sveriges riksdag, har helt enkelt inte hängt med. Sverige är i dag online och därför väldigt sårbart. Detta måste också återspeglas i lagstiftningen.

Herr talman! Det vi nu ska behandla är ett forskningssamarbete med något som kallas för WEAG och Finland. Det är glädjande att regeringen och utskottet går i rätt riktning. Vad jag menar med rätt riktning är i riktning mot ett utökat samarbete på försvarsmaterielområdet. I det här fallet handlar det om ett forskningssamarbete avseende försvarsmateriel. Moderaterna och resten av utskottet har kommit fram till samma sak, men vi har gjort det från lite olika utgångspunkter. Utskottet väljer att mekaniskt upprepa 1992 års säkerhetspolitiska formulering, och det kan vi moderater inte acceptera. Vi menar nämligen att medlemskapet i EU innebär att Sverige numera tillhör en säkerhetspolitisk, ekonomisk och moralisk allians. Även om EU saknar förpliktelser om militär hjälp kan inte vi stå likgiltiga om något annat medlemsland utsätts för våld eller hot om våld. Inte minst av den anledningen anser vi moderater att den beskrivning av alliansfriheten som görs av utskottsmajoriteten är både felaktig och orimlig. Dessutom anser vi att EU behöver gemensamma exportregler för försvarsmateriel och att Sverige ska vara drivande i arbetet med att få fram dessa gemensamma regler, allt för att underlätta försvarsmaterielsamarbetet inom EU. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i reservation 1.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2, där vi har fortsatt att driva den linje vi har drivit tidigare när det gäller det gemensamma utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU. Vi yrkar avslag på förslaget om ett forskningssamarbete. Vi anser att det är ett steg på vägen mot det som moderaterna gärna vill se men som vi definitivt inte vill se, nämligen att Sverige ingår i det gemensamma försvarssamarbetet och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU. Vi har inte haft så mycket diskussion kring dessa frågor i utskottet utifrån vart det leder. Jag tycker att det skulle vara lite intressant att i kammaren få höra hur socialdemokraterna ser på frågan om det fortsatta samarbete som kommer att bli en naturlig följd av WEAG-samarbetet. Detta är ju bara början på ett samarbete som kommer att bli alltmer intensivt när det gäller produktion av vapen, att ta ställning till exportärenden osv. Det handlar om att på sikt ha en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Det vore intressant att få höra något om det. Jag är helt övertygad om att det kommer ytterligare förslag i den här riktningen och att detta bara är det första steget på vägen mot det gemensamma samarbetet. Det är därför oerhört viktigt att få i gång debatten, något som är avgörande i en demokrati, så att människor kan delta i den. Vart leder detta? Som jag ser det är det i varje fall inte en satsning att få ned vapentillverkningen. Ville Sverige det skulle man tydligt kunna markera att vi har en överkapacitet när det gäller försvarsmateriel. Omvärlden och hotbilden ser inte ut sådan i dag att det behövs, och man borde ändra på detta. Tittar man globalt finns det alldeles för mycket vapen i världen i dag. Då finns det som jag ser det heller ingen anledning att ytterligare gynna ny teknik, ännu farligare vapen och ännu värre utrustning att ta död på folk med. Samarbetet bör kretsa kring nedrustning, fred och konfliktlösning, vilket inte den här typen av samarbete gör. Jag yrkar avslag på propositionen.

Herr talman! Det förra ärendet vi hade anledning att debattera här i kammaren rörde krypteringsfrågor, tog väldigt lång tid och föranledde väldigt många repliker. Nu behandlar vi utrikesutskottets betänkande Finland. Jag vill inleda med att yrka bifall till majoritetens ställningstagande och avslag på reservationerna. Jag tror att det här ärendet kommer att ta betydligt kortare tid än det förra ärendet. Jag vill ändå säga något om hur majoriteten ser på dessa frågor. Reservanter och motionärer menar, som vi har kunnat höra här i debatten, att innehållet i betänkandet kan leda till negativa konsekvenser på lång sikt och att man vill ha mer konsekvensbeskrivningar. Jag kan ha förståelse för att man vill ha mer information. Detta är ett relativt nytt samarbete som Sverige deltar i. Det är ett område där det händer saker och sker en utveckling. Vi står också nationellt inför en omställning av vårt försvar. Det finns naturligtvis anledning att ha en öppen attityd och följa dessa frågor med stort intresse framdeles. På den punkten kan jag dela Marianne Samuelssons uppfattning. Jag är positiv till att vi får en ökad debatt i Sverige och en ökad uppmärksamhet på dessa frågor. Men det kanske kommer mer när vi är färdiga med den omställning vi nu håller på med nationellt. Debattörerna och de som är intresserade av dessa frågor ägnar i mycket stor utsträckning sin kraft åt den. Det finns en, om inte avgörande så ändå, del som från svenskt håll inte kan anses som önskvärd. Jag menar då det som anges som immunitet och privilegier i vissa fall. Det har sin bärighet på lag om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Det ligger i förslaget och är en förutsättning som gör det möjligt för Sverige att delta i forskningssamarbetet som hittills bedrivits mellan WEAG Detta forskningssamarbete förutsätter att vissa regler om immunitet och privilegier införlivas med svensk rätt. Det är ingen fråga som vi ska förstora. Det är heller ingen del som jag känner större angelägenhet att tillföra ärendet utifrån svenska medborgares intresse. Men det är en förutsättning som finns och något som vi får beakta utifrån det perspektivet. Att ta upp det här är ändå en markering. Jag vill understryka att vi prioriterar frågan om immunitet och privilegier inom EU-ramen. EU har en annan karaktär på sitt samarbete. Men vi ska inte hantera EU reglerna här i dag. Därför stannar jag här, och det är nog om denna del. Vad är då WEAG? Jag tror att denna bokstavsbeteckning är relativt okänd för många utanför politikens ansvarsområde. WEAG är helt enkelt ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet. Samarbetet består av tio länder i Västeuropeiska unionen, som vi känner under beteckningen VEU. Unionen är nu aktuell i debatten, som handlar mycket om VEU:s relationer och hur man ska hantera VEU inom EU:s ram. Utöver de tio länderna ingår Danmark, Norge och Turkiet. Sedan hösten 1997 har Sverige tillsammans med Finland och Österrike deltagit som observatörer. På så sätt har vi haft en möjlighet att finnas med, skaffa oss kunskap och föra en debatt - här mellan oss politiskt aktiva men även bland andra intressenter och intresserade utanför de här trängre kretsarna. Detta observatörskap har öppnat möjligheterna för svenskt deltagande på tre huvudområden. Det är med andra ord i de s.k. panelerna som möjligheter till ett samarbete öppnats. Områdena är gemensam utveckling och upphandling av materiel, forskning och teknologi, harmonisering av upphandlingsförfaranden samt kravspecifikationer och kvalitetskrav på leverantörer. Herr talman! Jag vill understryka att även efter ett beslut enligt majoritetens förslag blir samarbetet inte traktatfäst, utan det bygger på deltagarnas samförstånd. Vi kan alltså delta i ett samarbete i den omfattning och på de områden som vi själva önskar. Det är Sveriges nationella lagstiftning som är gällande för de delar av samarbetet som Sverige är en del av - det tycker jag är viktigt att understryka. Sedan kan man på andra sätt verka för en strängare lagstiftning som berör andra länder än det egna. Det är en viktig fråga. Men i den här delen är det den svenska lagstiftningen som är gällande. Herr talman! Jag vill understryka att det finns en positiv grundsyn som det är viktigt att man har med sig - en minskad avsättning för krigsmateriel. Som jag tidigare nämnde gäller det också en omstrukturering av vårt eget nationella försvar mot bakgrund av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. I denna mer positiva ton vill jag stanna, herr talman.
Herr talman! Jag har också noterat att man försöker göra detta till något positivt i bemärkelsen att den gemensamma samverkan på forskningssidan skulle innebära att man får ett minskat behov av avsättning. Det kan man fundera över. Vad är då nästa steg? Innebär det att man också ska ha tillverkningssamverkan och samma exportregler? Var finns då den svenska alliansfriheten? Blir man så involverad i ett samarbete som berör kärnan i försvarsdelen finns det en stor risk att Sveriges alliansfrihet är noll och intet värd i realiteten.
Herr talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att än en gång understryka att det finns en positiv bakgrund till detta samarbete, nämligen den förändrade omvärldsbilden. Vi behöver ju mindre försvarsinköp i Europa, och det kostar också mer och mer att ta fram nya vapensystem. Det är vi medvetna om. Det vi har att ta ställning till här gäller utifrån den bild vi har i dag av det hela. Sedan kan vi föra en debatt och följa detta med intresse, men vi kan ju inte fatta beslut i kammaren om någonting som inte är aktuellt i dagsläget. Jag tycker att vi har tydliggjort den svenska linjen - vad som gäller. Vi har gjort klart mot vilken bakgrund och på vilka grunder Sverige har gått in i samarbetet, och vilka regler som kommer att gälla. Den delen tycker jag alltså är ganska tydlig. Däremot ska debatten om detta samarbete fortsätta, och vi behöver stimulera till en sådan. Det är viktigt att det sker.
Herr talman! Jag blir lite förundrad över svaret. Om man har en annan omvärldsbild och vill ha mindre vapentillverkning - jag uppfattade att det var det som var syftet med den gemensamma forskningssamverkan - måste det ändå få till följd att man inte kan ha samma tillverkning i varje land som i dag om det ska bli någon minskning. Dessutom vet vi att detta är tekniska produkter som ofta kostar mycket att ta fram, och att man därmed letar efter samverkansmöjligheter. Jag talade om steg på vägen. Detta kan inte komma att innebära stoppet för samarbetet - att det bara är detta vi beslutar om nu. Detta innebär i stället på sikt att när vi väl är inne i forskningssamverkan är vi också inne i gemensam produktion och gemensam försäljning av försvarsmateriel. Något annat led kan jag inte se som en följd av detta.
Herr talman! Just mot bakgrund av de frågetecken som har funnits inte minst i den reservation som Miljöpartiet och Vänstern skrivit är det viktigt att understryka att det är den här kammarens lagstiftning som gäller. Det är med de regler och under de förutsättningar riksdagen sätter upp som de som kommer att delta i panelerna och samarbetet har att verka. Det kan inte understrykas tillräckligt tydligt. Något annat svar har jag inte, eftersom det är det svar som naturligtvis är det rådande.

Herr talman! Under hela 1990-talet har vi haft en kraftigt stigande brottskurva över antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor. Det är faktiskt så illa att det anmäls 20 000 fall varje år, eller 55 fall varje dag, av kvinnomisshandel. Om denna ökning beror på att brottsligheten faktiskt har ökat eller om det är så att kvinnorna i större utsträckning vågar anmäla männen är det ingen som säkert vet. Det råder i alla fall inga som helst tvivel om att våldet mot kvinnorna är ett utbrett problem, och att skyddet för utsatta kvinnor måste förbättras. Den 1 juli 1998 infördes en ny paragraf i brottsbalkens fjärde kapitel. Paragrafen tar upp bestämmelser om brotten grov fridskränkning respektive grov kvinnofridskränkning. Lagen är ett steg i rätt riktning då det gäller att komma till rätta med våld och hot mot kvinnor. I mars i år prövades lagen för första gången av Högsta domstolen. Utslaget där visade att man inte uppnått det mål som riksdagen avsett med lagstiftningen. Dagens betänkande, som har namnet Ändring av fridskränkningsbrotten, innehåller förslag till ändringar i lagen för att komma till rätta med de brister som uppdagats genom domen i HD. Herr talman! I dagens betänkande behandlas bl.a. två yrkanden från motionen Ju721. Motionen är undertecknad av ordförandena för fem partiers kvinnoförbund. Motionen heter Våld mot kvinnor, och innehåller totalt 20 yrkanden. Motionen tar på ett, som jag tycker, mycket bra sätt upp problemet med våld mot kvinnor och ger förslag på hur man ska komma till rätta med problemet. Två saker förvånar mig efter det att jag har läst motionen i dess helhet. För det första är det bara fem av riksdagen partier som står bakom den, nämligen Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. För det andra förvånar det mig att Miljöpartiet inte väljer att stå bakom de två yrkanden som behandlas i dagens betänkande. Redan HD:s dom och Lagrådets yttrande motiverar faktiskt att riksdagen ger regeringen till känna vad som anförs i reservation 2 om uppföljning och kontroll av tillämpningen av lagen och förslag på erforderliga skärpningar av straffsatserna. Herr talman! Jag yrkar därför redan nu bifall till reservation nr 2. För att komma till rätta med våldet mot kvinnor krävs ett nytt arbetsätt och nya metoder, men också tillräckliga resurser för hela rättsväsendet. För en tid sedan miste tre kvinnor livet under en och samma vecka. De blev mördade av sina f.d. män eller sambor. Brotten hade kunnat undvikas då samtliga inblandade myndigheter, genom kvinnornas tidigare anmälningar, faktiskt kände till att dessa män tidigare hade misshandlat och hotat sina kvinnor och att det förelåg risk att männen skulle återfalla i nya brott mot kvinnorna. Men trots att denna kunskap fanns fick kvinnorna inte tillräckligt skydd för sina liv. Man kan naturligtvis inte skydda från allt i alla lägen, men man kan göra sitt yttersta för att göra mer. Då är det nödvändigt att polis, åklagare, sociala myndigheter och övriga inblandade får bättre rutiner och ett konstruktivt arbetssätt för att effektivt kunna komma till rätta med våldet och trakasserierna mot kvinnor. Kvinnomisshandeln begås ofta av en man som kvinnan är socialt, känslomässigt och ekonomiskt beroende av. Misshandeln sker oftast inomhus, och mörkertalet bedöms som stort. Även om gärningsmannen döms och straffas, upplever ofta kvinnorna att det är deras rörelsefrihet som begränsas i stället för gärningsmannens. Under åren har vi moderater lagt fram åtskilliga förslag som skulle förbättra för förföljda och misshandlade kvinnor. Några av förslagen finns med i den partimotion som heter En anständig kriminalpolitik som vi har lagt fram i höst. Samhället måste stå på brottsoffrets sida, i de här fallen på de förföljda kvinnornas sida. Jag vill nämna några exempel från den motion som vi har lagt fram i höst. Vi vill komplettera dagens larmpaket med möjlighet till en stödperson. Vi vill skärpa straffen vid överträdelse av besöksförbud. Vi vill införa en möjlighet att kombinera besöksförbud med elektronisk övervakning av mannen. Vi vill också minska våldsbrottslingarnas möjlighet till frigång och permission. Vi vill förbättra sekretesskyddet för de förföljda kvinnorna. Herr talman! Under de senaste åren har hela rättsväsendet varit utsatt för kraftiga besparingar. Rättsväsendets resurser, eller som i dag brist på resurser, har betydelse för brottsbekämpningen. Då det t.ex. gäller brott mot besöksförbudslagen och andra brott mot kvinnor är det viktigt att polisen har möjlighet att säkra bevis, bedriva spaning, höra vittnen m.m. Detta kostar resurser, och det tar tid. Många av brotten begås ju, som jag sade tidigare, innanför hemmets dörrar. Då är det ännu svårare och kräver ännu mer utredningsresurser. Vid de här brotten står oftast ord mot ord. Då krävs det resurser för att utreda och beivra dessa brott. Det finns i dag flera exempel där polisen inte hinner med att utreda de brott som begås. I Sydsvenska Dagbladet kunde man den 11 oktober läsa följande om förhållandena i Landskrona, och det är bara ett litet axplock från landet som helhet. "Högarna med outredda polisanmälningar växer i kriminalinspektör Sven Lindhs bokhylla. Idag ligger där 400 anmälningar av brott som utredarna i Landskrona inte ens hunnit titta på: Misshandel, skadegörelse, stölder och trafikförseelser - som inte är av det grövre slaget. I alla fall har polisen bedömt att brotten kan klaras ut - antingen har anmälaren pekat ut en misstänkt eller så finns det spaningsuppslag att gå efter. Vi skulle kunna klara upp de flesta av de här brotten om vi bara hade tid, säger Sven Lindh." Längre fram i artikeln kan man läsa: "Det allra värsta, tycker han, är att inte hinna ta itu med fall där kvinnor hotas av sina män. - Det kommer in en hel del sådana anmälningar. Jag önskar att vi kunde ta tag i dem från början, med åtgärder som ska riktas mot den misstänkte och hjälpa till med kontakt med brottsofferjouren. I stället hamnar dessa fall bland alla ärenden som inte hinns. Och hela tiden växer högarna med nya anmälningar." Herr talman! Man kan avfärda detta, om man så vill, med att man måste prioritera. Men det finns vissa brott som man också måste prioritera av lagtekniska skäl. Det är brott där ungdomar är inblandade. Det finns en massa andra brott som också måste prioriteras. Om resurserna är för knappa kan t.o.m. så här allvarliga brott, dvs. brott och hot mot kvinnor, hamna lite längre ned i högen. Förra onsdagen kunde man läsa i samma tidning, dvs. Sydsvenska Dagbladet, om arbetssituationen i Malmö. Här har Yrkesinspektionen gjort en undersökning av arbetsmiljön på brottsroteln på begäran av huvudskyddsombudet. Yrkesinspektionens slutsats är att det behövs mer personal. Följande är citat ur den artikeln. "Högarna med ärenden växer snabbt - i dag ligger drygt 2000 på brottsrotelns bord. Vid den nya familjevårdsenheten har ärendemängden mer än tredubblats sedan början av året då enheten kom till, till 771 i september." Herr talman! Det krävs att alla goda krafter samarbetar för att komma till rätta med våldet mot kvinnor. Mycket stora insatser görs redan i dag, inte minst av kvinnojourerna. Polis och åklagare måste ha effektiva arbetsmetoder och rutiner. Det räcker inte enbart med pengar. Det finns exempel på framgångsrika projekt ute i landet. Jag har själv varit och studerat ett i Västra Götaland som kallas för Utväg. Mitt i allt detta finns det trots allt glädjande rapporter. Torsdagen den 28 oktober kunde man in Göteborgs-Posten läsa att man på Hisingen når framgångar genom ett effektivt arbetssätt och samarbete. Men det krävs naturligtvis också resurser. Jag och mitt parti anser att de resurser som rättsväsendet har i dag inte räcker till. Vi kräver inte hur mycket resurser som helst, men vi kräver rimliga resurser. Lagstiftningen måste faktiskt också stå på brottsoffrets sida. Herr talman! Våld kan inte accepteras, varken mot män, kvinnor eller barn. Det bästa sättet att bekämpa våld, inte minst mot kvinnor, är att förebygga. Det kan ske genom att man redan som barn får lära sig att inte använda våld utan att lösa konflikter på ett annat sätt. Där är hemmet den viktigaste faktorn för att vaccinera våra ungdomar mot våldsanvändning. Men också skolan har ett stort ansvar att kväva våldstendenser och mobbning innan de ens har uppstått.

Herr talman! Först vill jag säga att jag instämmer i det anförande som Jeppe Johnsson inledde debatten om vårt betänkande med. Han gjorde det på ett mycket fint sätt, särskilt när det gäller att finna vägar till nya lagstiftningsområden som ska ge kvinnan frid där hon bor, lever och verkar och skydda henne från den som har angripit henne. Dagens betänkande handlar om en mycket viktig fråga, fridskränkningslagen. Jag vill understryka att det är min tro och förhoppning att alla partier här i riksdagen är eniga om att det är ytterst angeläget att skydda utsatta kvinnor och barn och att vi alla är angelägna att få fram ett heltäckande och tydligt lagförslag. Vi kristdemokrater beklagar därför att regeringen inte presenterar en tydligare och mer heltäckande lagstiftning, vilket är extra viktigt inom straffrätten, så att misshandlade kvinnor får det skydd de har rätt till. Vi anser att regeringen borde ha gjort en grundligare analys av bestämmelsen om fridskränkningsbrott innan man presenterade sitt förslag till ändring. Vi är djupt oroade över att den i hast framtagna ändringen som föreslås i propositionen riskerar att leda till nya tillämpningsproblem. Detta har även Lagrådet påpekat. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 1 under mom. 1. Antalet misshandelsbrott ökar kraftigt. De senaste månaderna har flera allvarliga brott mot kvinnor uppdagats. Vi är alla överens om att detta inte kan få fortsätta. Just därför är det så angeläget att lagstiftningen är tydlig och att samhällets skydd för hotade kvinnor blir bättre. Hotade kvinnor måste tas på allvar. Tanken med lagstiftningen mot frids och kvinnofridskränkning var just att betona allvaret i den systematiska kränkningen. Kvinnomisshandel, liksom all annan form av misshandel, är i grunden ett brott mot alla människors lika värde. Den förra propositionen, som även vi kristdemokrater ställde oss bakom, var ett steg i rätt riktning, men tyvärr höll inte lagen ända ut. Inte heller det nya förslaget till ändring, som ska bli en uppskärpning, anser vi vara heltäckande. När lagen om kvinnofrid kom den 1 juli 1998 visade det sig ganska snart att lagstiftningen inte var tillräckligt tydlig. Den 19 mars 1999 konstaterade Högsta domstolen, precis som Jeppe Johnsson har refererat, att den nu gällande lagstiftningen vad gäller grov frids eller kvinnofridskränkning skulle tolkas så att det för en fällande dom krävdes att det förelåg ett tidigare konstaterat brott, utöver vad som omfattas av åtalet. Regeringen konstaterar i sin proposition att en sådan tolkning är en klar inskränkning i förhållande till vad som var avsikten med den nya lagen. Med facit i hand kan vi alla dra slutsatsen att den nya lagstiftningen från 1998 inte höll måttet och att många kvinnor på grund av otydligheten i lagen inte har kunnat få det skydd som de har rätt till. Jag säger det en gång till: Otydlighet har lett till bristande skydd och fortsatt lidande. När vi läste propositionen och såg att den föreslagna ändringen inte ens av regeringen själv betroddes som hållbar insåg vi att risken för nya tolkningssvårigheter var påtaglig - ett faktum som också påpekades av Lagrådet. Lagrådet menade att vad som borde utläsas i den nu föreslagna ändringen var att kränkningen på något sätt var systematisk. De åtalade gärningarna skulle kunna bedömas som en fristående enhet men också kunna ses i ljuset av tidigare gärningar. Lagrådet föreslog därmed en kraftfullare skrivning. I betänkandet instämmer regeringen i Lagrådets bedömning att det inte helt kan uteslutas att det även efter genomförandet av den föreslagna ändringen kan förekomma tolkningsproblem vid tillämpningen av de aktuella bestämmelserna. Regeringen säger vidare i betänkandet att Lagrådets förslag är intressant som en tänkbar väg att på ett mer genomgripande sätt försöka komma till rätta med eventuella föreliggande och kommande tolkningsproblem. Enligt regeringens mening bör emellertid en sådan genomgripande förändring som Lagrådet förordar föregås av en mer genomgripande analys än vad som är möjligt att genomföra i detta lagstiftningsärende. Då blir självklart min fråga: Anser inte regeringen att det här är en så viktig fråga att det vore värt att fördjupa sig ytterligare för att få fram ett mer genomarbetat och heltäckande förslag? Regeringen säger vidare i betänkandet att det inte helt kan uteslutas att ändringen leder till oönskade resultat. Man medger också att detta i och för sig talar för att avvakta med förslaget och i stället återkomma i ett annat sammanhang efter att en mer omfattande analys och utvärdering av fridskränkningsbrotten genomförts. Då kommer min nästa fråga: Hur kan vi som politiker stifta lagar som vi vet innehåller klara brister, brister som kommer att drabba redan utsatta kvinnor som behöver vårt stöd och skydd? Varför ville inte regeringen utreda frågan grundligare på en gång? Och vad menar man egentligen när man säger att Riksåklagarens förslag skulle innebära ett större ingrepp i den gällande lydelsen än vad som är motiverat? Om regeringen ser allvarligt på den situation som alltför många misshandlade kvinnor drabbas av borde det väl vara rimligt att samla alla sina resurser på att få fram ett väl genomarbetat förslag. Utskottet skriver i betänkandet att man delar regeringens uppfattning att lagstiftningen mot fridskränkning fyller ett viktigt behov för att skydda utsatta personer. Den av regeringen föreslagna nya avfattningen av 4 kap. 4 § brottsbalken synes visserligen bättre ägnad än den nuvarande lydelsen att tillgodose syftet: att det för ansvar för fridskränkningsbrott inte ska krävas att det föreligger ytterligare integritetskränkningar utöver dem som avses med åtalet. Därefter skriver utskottet att även om det kan anföras skäl för att förändringarna bör föregås av en mera ingående analys delar utskottet regeringens uppfattning att lagstiftaren redan nu bör komma till rätta med den brist i den nuvarande lagtextens utformning som den ifrågavarande domen i HD påvisat, detta med hänsyn till de utsatta kvinnornas situation. Jag skulle då - jag ska alldeles strax sluta - vilja citera vår justitieminister Laila Freivalds, som sade så här då hon besökte vårt utskott i förra veckan: "Snabbheten får aldrig vara fiende till resultatet." Detta repeterade hon gång på gång då olika partiföreträdare i utskottet ställde frågor om snabbare hantering av olika frågor inom rättsväsendet. Det är precis det som jag känner i dag när jag ska redogöra för varför jag anser att regeringen i och med detta förslag har svikit de utsatta kvinnorna: Snabbheten får aldrig vara fiende till resultatet. Även Riksåklagaren föreslår en annan skrivning än den regeringen vill införa. Riksåklagaren har föreslagit att det aktuella brottet ska vara tillämpligt både när de brottsliga gärningar som omfattas av åtalet i sig innebär en upprepad kränkning och när gärningarna utgör ett led i en sådan kränkning. För oss kristdemokrater har det varit just de utsatta kvinnornas situation som har lett till att vi inte kan godta den här halvmesyren. Det allmänna rättsmedvetandet kräver tydlighet av lagstiftaren. I förlängningen påverkas slutligen den allmänpreventiva effekten. Vi hävdar att regeringens förslag lever på lånad tid. Och vilka är det då som drabbas? Regeringen genomför ett förslag som kommer att visa sig ha nya kryphål. Värdefull tid går förlorad. Hur kommer frågan att beredas i framtiden? När tror vi att ett nytt lagförslag kommer att tas fram om och när detta förslag visar sig inte räcka till? Misshandlade och utsatta kvinnor ska på nytt behöva genomgå långa rättsprocesser där deras integritet skadas. De förhörs, ifrågasätts, misstros. Det blir nya överklaganden och nya förhör. Så kommer man till domen, och så kommer mannen undan. Är det på det här sättet regeringen vill visa sitt skydd för utsatta kvinnor? Herr talman! Kvinnor och barn som utsätts för misshandel, olaga hot, hemfridsbrott och sexuella övergrepp skulle kunna känna trygghet om det i dag hade lagts fram ett genomarbetat förslag. Jag beklagar att det enligt vår mening inte är så. Vi kommer att fortsätta kampen för att lagstiftningen alltid ska vara tydlig och att den som ska använda sig av lagen ska kunna avläsa och tydligt se vad som gäller. Ursäkta om jag har använt lång tid, men klockan har inte fungerat.

Herr talman! Sverige är världens mest jämställda land. Vi har t.o.m. fått pris för det vid FN:s kvinnokonferens i Peking för några år sedan. Detta betyder dock inte att situationen är bra. Det finns fortfarande en hel del som inte är jämställt. Att kvinnor fortfarande blir slagna av män just för att de är kvinnor är ett bevis på detta. Ofta har de blivit slagna av en man som står dem nära. Att slå är ett sätt att visa makt, att styra en annan människa genom att skrämma och förödmjuka. Det är ett oacceptabelt beteende i alla länder, men inte minst i ett land av de mest jämställda. Det är flera faktorer som talar för att Sverige är på rätt väg mot kvinnofrid. Sedan straffbestämmelserna om fridskränkningsbrotten infördes den 1 juli 1998 har anmälningarna om misshandel i hemmet ökat. Det behöver inte betyda att misshandeln i sig har ökat, utan att det är fler som anmäler. Mörkertalet minskar, och det är bra. Frågan har fått en sådan uppmärksamhet att kvinnorna förmår, vill och kan anmäla. Herr talman! Efter det att en uppmärksammad dom avkunnades i Högsta domstolen i mars i år gör vi en skärpning av lagen om kvinnofrid. Vi vill säkerställa att lagen uppfyller sitt syfte. Högsta domstolens tolkning innebär att gränserna för bestämmelsernas tillämpning blivit snävare än vad som var avsett. Kristdemokraterna är det enda parti som säger nej till regeringens förslag att nu skärpa lagen om kvinnofrid. Vi socialdemokrater har svårt att förstå hur kristdemokraterna resonerar. Genom en skärpning vill vi säkerställa att lagen uppfyller sitt syfte. Det ska absolut inte råda något tvivel om att upprepade övergrepp mot kvinnor är ett allvarligt brott. Denna skärpning säger kristdemokraterna nej till. Det betyder att de säger nej till ett förslag som skulle öka kvinnors trygghet. Sex partier skriver att lagen måste justeras med hänsyn till de utsatta kvinnornas situation. Kristdemokraterna tycks mena att vi inte har begripit vad som är bäst för kvinnorna. Lagstiftningen är självklart inte tillräcklig för att få stopp på kvinnovåldet. Lagstiftningen är samhällets sätt att reagera på en brottslig handling. Straff leder sällan till förändrat leverne, såvida inte straffet innehåller också vård. Vad som är mer viktigt för att komma till rätta med kvinnovåldet är de andra delarna i kvinnofriden, nämligen att ge ett gott stöd till kvinnorna så att de kan bryta upp och förändra hela sitt liv. Stödet ges genom ökad kunskap, ändrade attityder och samverkan mellan berörda myndigheter, utveckling av arbetsmetoder, bättre statistik, bättre riskbedömning, bättre skydd för kvinnor, fler larmpaket, snabbare rättsprocesser etc. Allt detta pågår nu och ingår i det s.k. treåriga gemensamma myndighetsuppdraget som omfattar BRÅ, Brottsoffermyndigheten, Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. De centrala myndigheterna ska lämna en årlig rapport till regeringen om vad som görs. I regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet anges att en uppföljning av kvinnofridspropositionen pågår för att kartlägga om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Det är viktigt att utveckla bättre behandlingsmetoder för män som misshandlar. Frivilligorganisationerna kan och vill utveckla sina metoder till t.ex. gruppsamtal, liksom individuella samtal, för och med män. Professionella bör göra detsamma inom kriminalvården. Attityder hos unga skapas av vuxna. När alla vuxna kraftfullt reagerar och tar avstånd mot våld i alla former påverkas ungdomarnas attityd. Barn som upplever våld ska ha rätt till ordentlig hjälp och ses som egna individer med egna behov. Det gör att barnen kan gå vidare och växa upp till vuxna utan obearbetade trauman i bagaget som kan leda till fortsatt våld senare. Mansrollen måste, och kommer att, uppmärksammas mer och mer. Regeringen har initierat ett tvåårigt projekt om män och jämställdhet som ska kartlägga vilka hinder som finns för att män ska engagera sig i jämställdhetsarbetet. Män som goda och bra förebilder för män är en viktig del i arbetet med att påverka och förändra attityder. Våldet mot kvinnorna kommer vi inte åt genom att i första hand ge högre straff. Det handlar om attityder och kvinnosyn. Kravet på en utvärdering av lagens tillämpning kommer för tidigt. Uppföljning sker redan nu genom regeringens arbete och myndigheternas årliga rapportering. Herr talman! I detta sammanhang vill jag ta tillfället i akt att framhålla ett projekt som just nu pågår i mitt hemlän, i Kalmar. Det är ett projekt som lyfter fram problemen kring våldet som vi möter i samhället. Projektet bär namnet Inferno-Paradiso, och det består bl.a. av en utställning som har som syfte att bidra till att i varje kommun i länet under våren 2000 skapa ett nätverk av intressenter, utbildningsinstitutioner, kulturföreningar, konstnärskollektiv, ideella föreningar etc., som praktiskt ska använda utställningen i sin verksamhet. Projektet är ett samverkansprojekt som i huvudsak är riktat till målgrupperna barn och ungdom. Meningen är också att lyfta fram det obekväma - att våga ta tag i det hemska, att våga föra fram det onda - för att öppna ögon, se och ta tag i problemen på ett tidigt stadium. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 3 samt avslag på reservationerna.
Herr talman! Ann-Marie Fagerström kan inte riktigt förstå hur vi kristdemokrater har tänkt oss det hela. Jag vet inte om Ann-Marie Fagerström lyssnade när jag höll mitt anförande. Där försökte jag verkligen tydligt klargöra vad som har föranlett att vi inte yrkar bifall till ändringen. Vi tycker inte att den är tillräckligt heltäckande. Vi tycker inte att den räcker ända fram - i likhet med vad Lagrådet och Riksåklagaren tycker. Nu hävdar regeringen att om man ska ta hänsyn till Lagrådets förslag skulle det försinka framtagandet av lagstiftningen. Jag har kontrollerat det. Jag har talat med chefen på Riksåklagarens kansli. Det hade inte tagit längre tid att ta med det som Lagrådet och Riksåklagaren har haft påpekanden om i propositionen. När vi sitter här som lagstiftare och politiskt förtroendevalda, måste vi väl hämta in kompetens utifrån inom de områden där vi kanske inte har professionell kompetens. Det är vad vi kristdemokrater har gjort. Vi har hämtat in kompetensen från Lagrådet och Riksåklagaren. Jag vill fråga: Varför tycker inte regeringen att det finns anledning att lyssna på Lagrådet och Riksåklagaren, när de säger att man med det förslag som regeringen lägger fram riskerar nya tillämpningsproblem som just drabbar de utsatta och misshandlade kvinnorna?
Herr talman! Vi är inte alls främmande för att hämta in kompetens - snarare tvärtom; det gör vi i varje ärende. Vi socialdemokrater är medvetna om de synpunkter som framförts av Lagrådet i detta ärende. I enlighet med regeringen anser vi i utskottet att det inte är uteslutet att även genomförandet av den här ändringen kan föranleda tolkningsproblem vid tilllämpningen av de aktuella bestämmelserna. I så fall får regeringen återkomma. Det är inte försvarligt att följa kristdemokraternas krav på en utredning och först därefter skärpa lagen. Detta skulle innebära att under tiden som utredningen pågår och innan riksdagen har tagit ställning till den kommer kvinnor att sakna den trygghet som en skärpning av lagen innebär. Inser inte Ragnwi Marcelind och Kristdemokraterna detta?
Herr talman! Det som Ann-Marie Fagerström nu sade säger allt. Det belyser bara det jag har försökt förklara i hela mitt anförande, nämligen att regeringen är medveten om att det här förslaget inte räcker. Vad jag då försöker säga är att det handlar om att dessa kvinnor blir ytterligare utsatta. De får gå igenom nya processer genom att de ska förhöras, utsättas och ifrågasättas, och när domen faller räcker ändå inte lagstiftningen till. Varför kunde inte regeringen ha antagit Lagrådets förslag, där Lagrådet självt säger att den skärpning som man föreslår skulle kunna vara mer heltäckande? Samma sak skedde när lagen togs 1998. Då hade också Lagrådet en förstärkt skrivning, men inte heller då ville regeringen ta in Lagrådets kompetens. Hur kan man nonchalera kompetensen utifrån på det sättet? Ska vi inte ha något lagråd?
Herr talman! Med tanke på Ragnwi Marcelinds inledning och det inlägg hon gjorde nu, undrar jag om hon och Kristdemokraterna är medvetna om vad förslaget innebär. Är de verkligen beredda att svika de redan mest utsatta kvinnorna, precis som jag har sagt, genom sitt förslag till avslag på den skärpning av lagen om kvinnofrid som vi föreslår i detta betänkande? Kristdemokraterna är det enda partiet i utskottet som inte är berett att gå på det här. Har vi andra helt fel? Jag vill fråga Ragnwi Marcelind om det.

Herr talman! I den här debatten har berörts en mängd olika frågor som handlar om våld mot kvinnor. Det är ganska viktigt att poängtera att det finns en oerhört bred enighet i riksdagen när det gäller åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor. Herr talman! Det är också viktigt att se vad det är för betänkande som vi i dag behandlar. Vi behandlar en ändring av fridskränkningsbrotten. Den här lagstiftningen togs fram i mycket bred enighet i alla partier i riksdagen. Kvinnofridslagstiftningen innehåller en mängd olika områden, där man tittar på våldet mot kvinnor ur sociala aspekter, från alla myndigheters och rättsväsendets aspekter, och där lagstiftningen är en del. I debatten här i dag kan det låta som om vi inte skulle vara överens om just de förslag som har framförts här, om våldet mot kvinnor och hur vi ska förhindra det, om det brottsförebyggande arbetet, polisens arbete, åklagarnas arbete, domstolarnas arbete, de ideella organisationernas arbete och skolans ansvar. Det är ändå viktigt att lyfta upp att det här är delar som finns med i kvinnofridspropositionen, som vi alla står bakom. Det såg jag och Vänsterpartiet som en stor styrka när vi tog lagstiftningen. För en gångs skull tog vi ett gemensamt helhetsgrepp på de frågor som handlar om våld mot kvinnor. Herr talman! Det är lite sorgligt att just en så här viktig fråga helt plötsligt blir en politisk profileringsfråga, där det i kammaren kan låta som om vi inte är överens. Jag vill betona att vi är väldigt överens i de här frågorna. När det gäller just detta betänkande om ändring av fridskränkningsbrotten är det med en mycket bred majoritet som vi i justitieutskottet nu ställer oss bakom den förändring av lagstiftningen som i dag föreslås. Kristdemokraterna har i stället valt att reservera sig och att yrka avslag på förslaget. Tidigare talare har tagit upp att ändringen beror på en HD-dom. Det innebär att just den mening som vi lagstiftare hade när det gäller att skydda kvinnor som blir utsatta för upprepade kränkningar inte fungerade i och med HD:s dom. I dag har vi därför ett glapp. Vi har ingen lagstiftning som kan täcka "upprepad kränkning". Där står vi i dag helt tomma. Jag har i och för sig full förståelse för en hel del av de argument som kristdemokraterna framför, t.ex. att det är viktigt att man är tydlig i lagstiftningen och att man så långt det är möjligt ska undvika tillämpningsproblem. Kristdemokraterna lyfter här upp Lagrådets förslag och Riksåklagarens förslag, som har lämnats till regeringen. När regeringen och andra jurister gör den bedömningen att ska man kunna genomföra de förändringar som Lagrådet och Riksåklagaren föreslår, behövs det en hel del följdändringar i hela lagstiftningen. Regeringen insåg att det inte var möjligt att göra ett så stort arbete lika snabbt som att genomföra den nödvändiga lagändringen, utan att det kommer att behövas en längre beredningstid för att man ska kunna göra det. Då har vi som politiker två möjligheter. Vi kan säga att vi vill ha det så noggrant och med just de argument som kristdemokraterna framför, dvs. att det inte får finnas något utrymme för tillämpningsproblem i framtiden. Men under hela den tid som beredningen ska pågå existerar inte den lagstiftning som vi var så stolta över att vi tog för att skydda kvinnor som blir utsatta för upprepade kränkningar. Då tappar vi ytterligare tid. Vi kan också göra lagändringen nu. När vi i dag arbetar så hårt med att lyfta fram våldet mot kvinnor, att ge kvinnor så bra lagskydd som möjligt, har vi inte råd att vänta. Jag och Vänsterpartiet förutsätter att man i det arbete som nu pågår inom BRÅ, departementet och de olika myndigheterna när det gäller uppföljningen, och sedermera utvärderingen, av lagstiftningen kommer att i ett större perspektiv överväga att göra en ändring för att ytterligare försäkra sig om att det inte uppstår några tillämpningsproblem. Att bara sitta med i armarna i kors och vänta anser vi i Vänsterpartiet skulle vara ett svek mot just de kvinnor som vi har velat skydda med lagstiftningen. Herr talman! Jag skulle också bara vilja lyfta upp lite av den diskussion som moderaten Jeppe Johnsson tog upp här i kammaren, som går ut på att hela tiden lyfta upp problemet med resurser till rättsväsendet. Han gjorde en uppläsning ur artiklar om polisens arbetssituation, om outredda brott och om att det krävs oerhört mycket utredningar för att man ska kunna klara av våldet mot kvinnor osv. Jag och Vänsterpartiet vill varna för den synen på den här problematiken. Jag blir oroad när man från kammarens talarstol säger att det är resursbrist, att poliserna inte kan utreda våld mot kvinnor på grund av resursbrist och att polisen inte kan skydda kvinnor på grund av resursbrist. Vårt polisväsende får i dag 11 miljarder kronor om året. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi är tydliga i arbetet mot våld mot kvinnor och hela tiden påpekar för rättsväsendet att man begått misstag. Vi har haft en brist på engagemang inom rättsväsendet. Man har behandlat detta som familjeproblem. Polisen kan utnyttja mycket enkla möjligheter och t.ex. ta med sig en videokamera till ett lägenhetsbråk där en kvinna har blivit misshandlad. Genom att dokumentera med mycket enkla medel har man en ganska säker bevisning. Det har ofta varit små medel som har behövts. Jag ser det som en stor fara att vi från denna talarstol säger att polisen har resursbrist och att den inte kan utreda, och att kvinnorna därför inte kan skyddas. Vi i Vänsterpartiet anser att vi hela tiden måste hävda att rättsväsendet i alla dess delar måste ta det fulla ansvaret, med tanke på de uttalanden riksdagen har gjort, den lagstiftning vi har skapat och den debatt vi har fört när det gäller skyddet för kvinnorna. Det går inte att motivera att man låter en grupp som är så utsatt hela tiden få stå tillbaka med att man inte har resurser. Med de 11 miljarder polisväsendet ändå har måste man också kunna behandla våldet mot kvinnorna på ett seriöst sätt. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Alice Åström säger att vi försöker göra detta till en profilfråga. Jag vill kontra med att säga följande: Om det är en profilfråga att kräva tydligare och mer heltäckande lagstiftning, vilket vi anser vara väldigt viktigt i straffrätten, må det vara hänt att det anses som att vi gör det till en profilfråga. Alice Åström säger också att lagen som antogs 1998 inte har lett till de resultat som man hade förväntat sig och att man nu vill göra en skärpning. Alice Åström konstaterar att vi står tomma här i dag. Jag vet inte vad Alice Åström menar, men vi önskar att vi inte hade stått tomma här i dag utan att vi hade haft ett tydligt lagförslag som verkligen skulle ha skyddat kvinnorna. Sedan håller hon i och för sig med om vad vi har sagt. Jag är övertygad om att regeringen, om det hade funnits en politisk viljekraft, redan från mars månad hade haft möjligheter att satsa resurser på att i dag kunna presentera ett mycket bättre förslag, där man också hade tagit hänsyn till Lagrådets och Riksåklagarens synpunkter. Min fråga kvarstår. Hur kan vi som politiker stå här i kammaren och säga att vi vill stifta lagar som vi själva är medvetna om kanske inte håller i rätten i morgon? Vad leder det till, och vad ger det för signaler, Alice Åström? Detta är inget populistiskt utspel. Jag månar verkligen om de misshandlade kvinnorna. Det hoppas jag att Alice Åström inser. Jag skulle önska att Alice Åström kunde förklara för mig hur hon som erfaren rutinerad politiker kan vara med och stifta lagar som inte håller.
Herr talman! Det var faktiskt inte just Ragnwi Marcelinds och kristdemokraternas nej till denna lagstiftning som jag ansåg var ett sätt att försöka göra partipolitik av frågan om våld mot kvinnor. Jag och Vänsterpartiet är säkra på att den lagstiftning vi beslutar om i dag ger ett ökat skydd för kvinnor, utifrån den dom som HD avlämnar. Det är inte så att vi ger kvinnor ett sämre skydd med denna lagstiftning, utan vi ger dem ett ökat skydd. Däremot ser vi att det lagtekniskt fortfarande kan bli problem. Men i stället för att vänta på att frågan utreds och lägga oss på den lägre nivå som HD-domen innebär, tycker vi att det är viktigt att höja nivån så långt vi bara kan. När Ragnwi Marcelind säger att hon är helt övertygad om att regeringen hade kunnat lägga fram ett fullödigt förslag som inte hade inneburit några problem över huvud taget vid denna tidpunkt måste jag ändå få känna mig lite förundrad. Det är i och för sig inte jag som ska försvara socialdemokraterna, men jag undrar om Ragnwi Marcelind verkligen menar att regeringen med berått mod säger att den skulle kunna göra det bättre för kvinnorna men att den inte tänker göra det. Jag är helt övertygad om att man från regeringens sida har varit oerhört mån om att få en så bra lagstiftning som möjligt. När man har sett vilken tidsaspekt som har gällt har man velat höja skyddsnivån och inte lämna någon åt sitt öde.
Herr talman! Att Alice Åström försvarar socialdemokraterna och regeringens politik är inget nytt. Det har vi fått se många inslag av under det senaste året. Jag vill än en gång påpeka att jag naturligtvis inte menar att det lagförslag som hade kunnat antas här i dag hade garanterat alla kvinnor skydd för resten av livet, men vi hade kunnat ha ett bättre förslag om regeringen hade tagit frågan fullt ut på allvar, lagt ned mer resurser och tagit hänsyn till Lagrådets och Riksåklagarens synpunkter. Det är detta som är återkommande och som är själva kärnan för mig i den motion som jag har skrivit med anledning av propositionen. Jag som politiker vill ta till mig kunskapen utifrån. Då ser jag det som rimligt att jag som beslutsfattare tar hänsyn till Lagrådets och Riksåklagarens synpunkter när jag sitter och läser en proposition i justitieutskottet. De säger - det sade de också häromdagen - att det inte hade behövt ta längre tid. Dessutom säger man tydligt att man är allvarligt oroad över att tilläggsförslaget kommer att leda till ytterligare problem - tillämpningsproblem - som gör det väldigt jobbigt för de misshandlade kvinnor som Alice Åström och jag vill skydda och värna om.
Herr talman! Det är uppenbarligen så att Ragnwi Marcelind och kristdemokraterna har en annan syn på vilka möjligheter vi hade att få fram en annan lagstiftning och vilken framkomlighet som rådde än vad de övriga partierna i justitieutskottet har. Jag vidhåller att det är viktigt att både lyssna till Lagrådet och till Riksåklagaren, men jag tycker också att det är viktigt att faktiskt ta till sig insikten när man ser att det innebär att man kommer att behöva göra en större bearbetning av lagstiftningen. Vi kanske löser en del av problemen, men det får följdkonsekvenser i den övriga lagstiftningen som gör att man behöver göra en större bearbetning. För oss i Vänsterpartiet har det varit viktigt att inte låta någon tid gå till spillo utan att så snabbt som möjligt försöka förstärka skyddet för kvinnorna. Alla övriga partier här i riksdagen, utom Kristdemokraterna, har exakt samma uppfattning.
Herr talman! Om Alice Åström hade lyssnat på mitt inlägg hade hon hört att jag också tog upp att det är oerhört viktigt att man har effektiva och rationella arbetsmetoder. Det är ofta väldigt svårt att säkra bevis när det gäller dessa brott mot kvinnor. Ord står mot ord, och ibland tas anmälan tillbaka. Jag har också fått lära mig att man inte kan lugga en flintskallig. Det är ett gammalt uttryck som i alla fall gäller hemma på Lister. Man lägger på polisen den ena uppgiften efter den andra. Listan på prioriteringar, herr talman, som också Alice Åström står bakom, är ofta ganska lång. Det finns ärenden som prioriterar sig själva. Det gäller häktade och brott mot ungdomar. Jag är säker på att Alice Åström också står bakom dessa långa listor, som i stort sett omfattar det mesta. Det är brott mot miljön. Det är våldsbrott. Det är brott med rasistiska inslag. Det är narkotikabrott, m.m. Det räcker inte med effektiva arbetsmetoder. Även om man har effektiva arbetsmetoder tar det tid att genomföra. Herr talman! Eftersom Alice Åström nu ingår i regeringsunderlaget och, som vi från mitt parti upplever det, i vått och torrt stöttar regeringen skulle jag vilja ställa en fråga till henne. Vilka brottstyper ska vi säga till utredarna att man ska lägga längst ned i högen?
Herr talman! Oavsett vilket område inom rättsväsendet eller vilken brottstyp vi diskuterar handlar Moderaternas argumentation om att man ska lösa det med mera pengar. Sedan gällde det att det skulle vara svårare att säkra bevis när det gäller våld mot kvinnor. Om man läser kvinnofridspropositionen och följer de projekt som har genomdrivits i Sverige - aktiva polismän har tagit våld mot kvinnor på allvar och drivit projekt - finner man att det inte är stora kostnader och svårigheter förenade med det här. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är oerhört viktigt att även prioritera och utreda brott mot kvinnor, oavsett vilka medel vi har. Nu när vi har lyft upp frågan om våld mot kvinnor och sett den stora problematiken och ser de ökade anmälningarna säger Moderaterna att det inte finns några pengar och att vi måste vänta tills vi får mer pengar. För oss i Vänsterpartiet är det oerhört viktigt att kräva jämställdhet och föra en kamp för kvinnors lika värde och rättigheter, oavsett hur stora ekonomiska ramar man har. Det är den viktigaste utgångspunkten. Det här är ingenting som man kan prioritera upp eller prioritera bort utifrån de resurser som finns. Detta tror jag att de flesta partier här i riksdagen är överens om.

Herr talman! Den nya lagen om grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning, som trädde i kraft den 1 juli 1998, är unik. Det är nog därför som det har blivit problem med den. Den bygger nämligen på kunskap om hur kvinnor i nära relationer blir misshandlade, kränkta och utsatta för ett led av handlingar som till slut totalt bryter ned dem. Därför skulle man inom rättsväsendet se på dessa samlade handlingar på ett särskilt sätt och inte, som tidigare, bara döma personer för de enskilda brotten. Vi visste redan när den här lagen instiftades att det skulle bli tolkningsproblem, eftersom jurister inte är vana vid att se på brott på det här viset. Tidigare dömdes det nästan alltid för enskild misshandel. Den här lagändringen välkomnades av kvinnor i Sverige. Nu skulle äntligen de män som konsekvent utsatte kvinnorna för våld kunna straffas på ett riktigt sätt. Tyvärr tolkade juristerna, trots tydliga förarbeten där avsikten med lagen förklarades, inte som lagstiftarna avsett. I en HD-dom blev utslaget misshandel i stället för grov kvinnofridskränkning, trots att mannen var åtalad för att vid tre tillfällen ha misshandlat en kvinna efter den här lagens ikraftträdande. På grund av denna tolkning - eller snarare misstolkning - måste en justering av lagen genomföras. Jag måste säga att jag tycker att regeringen i det här fallet har agerat med kraft och med snabbhet för att komma till rätta med den felaktiga lagtexten. Jag tycker egentligen inte att den är felaktig, men den kan tolkas felaktigt av jurister. Kritik av förslaget har visserligen framförts av både RÅ och Lagrådet, som vill ha en mer djupgående och en mer omfattande analys av förändringarna, men jag tycker inte att det som kd säger handlar om svart eller vitt, för eller emot. Man säger också att man ändrar detta så snabbt som möjligt så att lagen ändå kan finnas för de utsatta kvinnorna. Under tiden är man mycket väl medveten om att man kanske än en gång får göra justeringar, eftersom det, som jag sade, är en unik lagstiftning. Det här tycker jag att vi kan acceptera, eftersom man gör så gott man kan. Det här vill vi alla. Om vi skulle säga nej till det här skulle det drabba de utsatta kvinnor som bäst behöver det. Självfallet måste det hela tiden parallellt pågå en uppföljning av hur lagen tillämpas. Det har också skett. Det är därför som vi gör den här lagändringen. En lag prövas ju ända upp till HD, och faller ett sådant här utslag där försöker vi göra någonting åt det. Det är det som har skett. Jag har fått kritik för att Miljöpartiet inte stöder reservation 2. Jag tycker att det är uppenbart. I den flerpartimotion som Miljöpartiet är med om står det: År 1998 instiftades kvinnofridsbrottet, som tar hänsyn till det upprepade och systematiska i vissa mäns beteende. Effekterna måste nu studeras, och därefter bör riksdagen få ta ställning till om lagen ska skärpas ytterligare. Detta ställer vi upp på. Det är precis det som görs nu i och med denna ändring. Det här yrkandet är alltså uppfyllt. Sedan står det: En uppföljning och kontroll av hur lagen efterföljs blir därmed nödvändig. Det här gällde ju den gamla, från 1998. I och med att en ändring ska träda i kraft den 1 januari 2000 kan vi ju inte göra en uppföljning nu. Det säger sig självt. Det är orimligt. Den här lagändringen måste ju först verka för att vi ska kunna göra en utvärdering. Det ena yrkandet i den gemensamma motionen är uppfyllt. Det andra faller på sin egen orimlighet. Jeppe Johnsson sade att han var förvånad. Men det är ju bara sunt förnuft att vi inte ställer upp på det här. Det står ju så klart i betänkandet. Naturligtvis måste det här hela tiden följas upp och utvärderas. Det görs också på flera punkter. I betänkandet står det ordagrant: "i framtiden kan finnas skäl för regeringen att göra en mera omfattande översyn och analys av fridskränkningsbrotten och i det sammanhanget överväga om ytterligare förändringar av lagens utformning är erforderliga." Det har jag redogjort för tidigare. Dessutom säger man att alla de myndigheter som kommer i kontakt med frågor som rör våld mot kvinnor, t.ex. sociala myndigheter, polis och åklagare och sjukhus, ska redovisa sina åtgärder regelbundet för regeringen. Uppdragen gäller t.o.m. år 2002. Polis och åklagare ska enligt regleringsbrevet för år 1999 prioritera kampen mot våld mot kvinnor. Dessutom har BRÅ, Brottsförebyggande rådet, fått i uppdrag att sammanställa och tolka alla de redovisningar av myndighetsuppdrag som regelbundet ska lämnas till regeringen. BRÅ har fått i uppgift att utvärdera även de här lagändringarna. Målsättningen är att skyddet för hotade kvinnor och barn ska öka ytterligare. Det är vi alla med på. Dessutom bedriver en interdepartemental arbetsgrupp med företrädare för Justitiedepartementet, Näringsdepartementet och Socialdepartementet en fortlöpande uppföljning av hela kvinnofridsreformen. Jag tycker att det är utmärkt att det här sker tvärs över, så att det inte bara handlar om ett departement. Det har ofta varit en brist tidigare. Med detta vill jag tyvärr inte säga att allt är gjort. Men många nya lagförslag och myndighetsuppdrag har tillkommit på relativt kort tid. Det är viktigt att ha ett uppföljnings och utvärderingsprogram, vilket jag ändå anser att vi har, med hänvisning till de redogörelser som jag har gjort. Vi måste låta dessa myndigheter redovisa sina resultat. Vi ska inte, som reservanterna i reservation 2 vill, begära en utvärdering av en lagändring som ännu inte har trätt i kraft. Dessutom har jag några kommentarer till det som sades från talarstolen. Jeppe Johnsson sade att elektronisk övervakning av männen skulle vara bra. Men BRÅ har gjort en djupgående studie av detta och funnit att det inte är det. Det har ingen verkan. Det här bygger nämligen ofta på samtycke, dvs. att den som ska ha den elektroniska övervakningen ska medverka. Om man vill misshandla eller döda kvinnor hinner man göra det innan den här bojan verkar. Men vi återkommer till dessa frågor, Jeppe Johnsson. I det här ärendet behandlar vi inte dem. Det finns motioner som vi kommer att behandla som rör det ämnet. Kd säger att man vill ha en lagstiftning. Men, som jag sade tidigare, den här domen i HD gör ju att vi inte har någon lag just nu. Därför är det viktigt att vi snabbt justerar det här. Folkpartiet säger att brott mot och misshandel av kvinnor har ökat. Ja, det här med statistik kan man diskutera. Det som i dag har framkommit, och det kanske är ett sundhetstecken, är att brotten anmäls. Tidigare har de inte anmälts. Det har varit slutet inom familjerna. Man har inte velat ange de närmaste som det gäller, och brotten sker ju inomhus och i nära relationer. Jag tycker ändå att synen på problemet har kommit i dagen och kan angripas, vilket inte har kunnat göras tidigare. Till frågan om besöksförbud återkommer vi, som sagt. Detta betänkande gäller ju bara precis den lagändring som är föreslagen och som jag, herr talman, yrkar bifall till.
Herr talman! Det är väl inte helt oväntat att Miljöpartiet försöker att hålla sig lite på båda kanterna och säger att Kristdemokraternas förslag varken är svart eller vitt. Jag tror inte att Miljöpartiet, i likhet med Alice Åström och Vänsterpartiet, ännu helt har tagit klivet över till Socialdemokraternas sida. Kia Andreasson säger att från början när den här lagstiftningen beslutades var det väldigt viktigt att det skulle vara ett heltäckande lagförslag. Sedan förklarar hon det genom att säga att jurister inte är vana att se på brott på det viset. Det skulle då vara svaret på varför inte det första lagförslaget räckte. Jag skulle därför vilja fråga Kia Andreasson: Om inte jurister kan förstå det här sättet att se på lagtexten, hur ska då vi kunna göra det och besluta rätt om vi inte tar in den kunskap som finns utanför? Då återkommer jag till den fråga som jag inte har fått svar på från Socialdemokraterna och inte heller från några av de andra partierna. Varför negligerar man den kompetens som lagråd och riksåklagare har? Varför lämnar man deras synpunkter på den här propositionen åt sidan utan att ta hänsyn till dem? Vår inställning är just att detta förslag som presenteras i dag skulle ha kunnat vara i alla fall lite mer heltäckande med de synpunkter som Riksåklagaren och Lagrådet har gett. Kia Andreasson säger att det är bra att regeringen snabbt och bra har tagit fram detta förslag. Jag skulle vilja säga, som justitieministern sade i vårt utskott, att snabbheten inte får riskera resultaten.
Herr talman! Jurister är ju inte ett enhetligt släkte. Hur klar lagen än kan tyckas vara - ibland tycker jag att den är helt klar som korvspad - så tolkas den av olika jurister på ett helt annat sätt. I tingsrätten tyckte man på det sätt som vi hade avsett. I hovrätten kom man också fram till samma slutsats. I Högsta domstolen var det en majoritet av jurister som tyckte något annat, men de var inte eniga. Det belyser väl hur svårt det här problemet är. Innan HD-domen var det många fall - jag vet inte exakt hur många - som hade gått till fällande dom, så att män blev dömda för det här brottet. Det är alltså inte så att ingen har fällts för brottet tidigare.
Herr talman! Det som just är problemet, i alla fall för mig - jag kan bara tala för mig själv, som inte är jurist - är att kunna inse vad lagtexten ska behöva innehålla för att man inte ska hamna fel. Det var därför som jag såg det som angeläget att lyssna in just Vi kan bara ta ett exempel i svensk lagstiftning, utlänningslagen, som under 90-talet har förändrats ca 20 gånger. Och vad har hänt? Man har fått ett lapptäcke som ingen orkar sätta sig in i. Det var just det som vi skulle önskat att vi hade kunnat motverka genom att gå ett stycke längre i dag i den här lagstiftningen. Jag hoppas att Kia Andreasson är överens med oss om att det är viktigt att vi alla fall kan komma till rätta med den här problematiken. Det är synd att det inte sker i dag. Det är synd att kvinnor ska behöva vänta ytterligare. Det var inte vad vi hade tänkt.
Herr talman! Departementet har ju också en hel del jurister anställda. I deras granskning av vad som skulle behöva ändras kom man fram till att det enligt HD-domens tolkning skulle räcka med den ändring som vi beslutar om här i dag. Sedan kan det komma fram helt andra sorters fall till HD som kan bedömas på annat sätt, men det kan vi inte gardera oss emot eftersom denna lagstiftningsändring och hela brottsbedömningen är så unika. Det är något helt nytt för domstolarna. Vi får väl se nu vad som händer. Det är inte säkert att den lagändring som Lagrådet eller Riksåklagaren har förordat behövs. Det är där osäkerheten ligger. Det är inte så klart som Ragnwi nu ger uttryck för att det är. Visst bekymrar detta oss alla, men vi hoppas verkligen att detta ska räcka.
Herr talman! Det är riktigt, Kia Andreasson, att elektronisk övervakning inte alltid kan skydda kvinnan mot den som har bestämt sig för att begå ett brott. Men om man läser hela rapporten, och jag ber, herr talman, att få återge näst sista stycket i slutsatserna ur BRÅ:s rapport. Där står det så här: Vår sammanfattande bedömning är således att den teknik som i dag finns tillgänglig möjliggör en användning av elektronisk övervakning vid besöksförbud. Utrustningen har sådana funktioner att det finns anledning att se positivt på möjligheterna att den ska kunna bidra till att antalet brott mot besöksförbudslagen minskar och att tryggheten för de kvinnor som blir föremål för detta skydd därmed ökar.
Herr talman! Vi har den uppfattningen att det kan behövas andra medel för att hindra män från att överträda besöksförbudet, och de är mer ingripande. Men vi får diskutera den frågan mer när vi arbetar med motioner i utskottet.

Herr talman, ledamöter, åhörare! Dagens debatt behandlar frågan om ändring av den nya lagstiftningen om förbud mot grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, 4 kap. 4 a § i brottsbalken. Anledningen till regeringens ändringsförslag är en dom från den 19 mars i år, där Högsta domstolen för första gången skulle använda den nya lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning. Diskussionen utspann sig runt tolkningen av innebörden av kravet att gärningarna skulle ha varit ett led i en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet. Gärningarna skulle ses som en enhet, och det skulle finnas ytterligare handlingar eller handling som innefattade kränkning. Det fanns det enligt rätten inte i det aktuella fallet, varför ansvar i stället utdömdes för misshandel, trots att misshandeln hade skett vid upprepade tillfällen och med den bakgrund som lagstiftaren egentligen talade om. Riksåklagaren skrev därför den 31 mars till Justitiedepartementet och föreslog en lagändring med innebörden att det skulle vara möjligt att tillämpa bestämmelserna både när de brottsliga gärningarna som omfattades av åtalet i sig innebar en upprepad kränkning och när gärningarna utgjorde ett led i en sådan kränkning. Möjligheten till två alternativa tilllämpningar tyckte dock regeringen gav ett större ingrepp i lagtexten än vad som var motiverat. Detta är ett utdrag från proposition och utskottsbetänkande. Lagrådet, däremot, hade större förståelse för Riksåklagarens åsikter och förordade att lagstiftningen på något sätt borde visa på att kränkningen varit systematisk - fast med ett annat ordval. De åtalbara gärningarna skulle kunna ses och bedömas som en fristående enhet men skulle också kunna ses i ljuset av tidigare gärningar. När det gäller metoden som Lagrådet föreslog var formuleringen: " - utgjort en serie kränkningar -" eller " - ingått i en serie av sådana kränkningar -". Regeringen och utskottets majoritet avfärdar dock Lagrådets förslag, trots att det i propositionen kallas för intressant, och väljer en mindre förändring, trots att Lagrådet påpekat vikten av att man ska kunna använda båda varianterna. Regeringen säger också att det i framtiden kan finnas skäl för en mer omfattande översyn och analys av fridskränkningsbrotten och att i det sammanhanget överväga om ytterligare förändringar av lagens utformning är nödvändiga. Men regeringen och utskottets majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, väljer att inte föreslå en sådan analys. Herr talman! Vi har en situation där en lagtext inte fungerar i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner. Ändringar är föreslagna av riksåklagare och lagråd. Dessa förslag bedöms av regeringen som bra och intressanta, men de avslås i alla fall med motiveringen att tiden är för kort - trots att detta hände i mars. Vi har en situation där regeringen säger att det kan finnas skäl för en mer omfattande översyn av fridskränkningsbrotten och för en analys av de här brotten men inte föreslår någon sådan analys utan lämnar frågan hängande i luften. Herr talman! För 20 år sedan deltog jag som ung student i en serie kvinnorättsliga seminarier vid juridiska fakulteten i Lund. Då var antalet anmälda misshandelsfall drygt 10 000. I dag är de runt 20 000. 20 år senare har de alltså fördubblats. Då diskuterade vi hur olika hinder i myndigheters administrativa system och bristande samarbete försvårade för brottsoffren. Då diskuterade vi hur lagstiftaren på vissa punkter lämnade brottsoffren åt sitt öde. I dag är regeringen och utskottets majoritet beredda att låta frågan om förändring av rekvisiten när det gäller grov kvinnofridskränkning bero med en mindre ändring trots att både riksåklagare och lagråd anvisat en väg att gå för att förbättra situationen ordentligt. Enligt forskare vid sociologiska fakulteten i Uppsala och Rikskvinnocentrum, samma Rikskvinnocentrum som regeringsunderlaget glömde att lämna pengar till i budgetförslaget, drabbar de här brotten i särskilt hög grad gravida kvinnor. Det är ännu en anledning till att vi måste använda alla medel för att stoppa den här utvecklingen. Ett annat påpekande som de här forskarna, både vid sociologiska fakulteten och Rikskvinnocentrum, gör är att de här brotten drabbar barn. Vi fick i förra veckan en rapport från Rädda Barnen om just detta faktum. Våldet av den här arten drabbar också barn i en helt annan utsträckning än vad vi hittills trott eller velat tro. Som avslutning vill jag bara väldigt kort kommentera debatten. Det är förvånansvärt att det lilla ändringsförslag som ändå går i positiv riktning avvisas av Kristdemokraterna. Det ser jag ingen konstruktiv anledning till, och det är i och för sig väldigt synd. Å andra sidan hade utskottets majoritet och regeringen faktiskt kunnat föreslå en rejäl ändring som hade gått många steg åt rätt håll. Det är också så att pengar i det här sammanhanget har betydelse. Rehabiliteringsprogram för de här brottslingarna har visat sig fungera. Men regeringen - har inte anslagit några nya medel till rehabiliteringsprogram på t.ex. fängelser. Ändå vet vi att de gör en väldigt stor nytta. Vi vet att det i dag nästan inte finns ett enda rehabiliteringsprogram som är i gång på de fängelser vi har. I stället för skärmutställningar i Kalmar län, som nämndes i debatten alldeles nyss av Ann-Marie Fagerström, är det kanske så att man i de över 2 000 anmälda misshandelsfallen i Kalmar län förra åren hade kunnat använda videodokumentation något fler gånger än två, alltså mindre än en promille.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att kommentera Lena Eks inlägg. Jag invaggades att tro att Lena Ek hade intagit samma ståndpunkt som jag har gjort utifrån det här betänkandet när jag insåg att lagstiftningen inte nådde ända fram - trots att man, precis som Lena Ek påpekar, kom i gång redan i mars. Man hade kunnat sätta in resurser för att komma fram till en bättre lösning. Man hade också kunnat lyssna in Jag tycker att det är viktigt att den här lagen förändras. Anledningen till att vi inte har kunnat gå med på det här lagförslaget är att jag inte kan sitta och stifta lagar och fatta beslut om vilka jag i nästa andetag säger: Jag vet att det här inte räcker till. Kvinnor kommer att utsättas för samma procedur som skedde efter den här domen i hovrätten. Vad säger Lena Ek om det?
Herr talman! Jag säger att Ragnwi Marcelind samtidigt som hon tar ett steg bakåt försöker säga att hon tar två steg framåt. Det kanske är ironiskt att citera ordförande Mao i samband med Kristdemokraterna, man han påpekade någon gång att varje lång marsch börjar med ett litet steg. Jag kan se att den här lagförändringen i sig är ett litet steg i rätt riktning. Däremot tycker jag att det är djupt tragiskt att man inte har kunnat förmå sig till att ta ett par ordentliga, rejäla steg i rätt riktning trots att både lagråd och riksåklagare har visat vilken väg man kan gå.

Herr talman! Den 20 maj i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att upphäva 1992 års lag om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom. Den lagen kom till som en följd av Sveriges närmande till EG. Den innebär i korthet att person som är bosatt utomlands eller är utländsk juridisk person måste söka tillstånd om man vill förvärva fast egendom som är taxerad som småhus eller lantbruksenhet. Det finns dock flera undantag från det generella kravet på förvärvstillstånd. Som exempel kan jag nämna att den som är fast bosatt i Sverige eller tidigare har haft sitt hemvist här under minst fem år inte behöver tillstånd. Regeringen konstaterar i propositionen att Sveriges medlemskap i EU medför att vi efter utgången av det här året inte längre får tillämpa lagen gentemot medborgare i EU-stater eller andra stater inom EES. Enligt regeringens förslag bör bestämmelserna inte heller tillämpas gentemot medborgare i länder utanför Propositionen, som har föranlett tre motionsyrkanden, har behandlats av lagutskottet och ett enigt utskott tillstyrker bifall till propositionen och avslag på motionerna. Två motioner har likartade yrkanden.

Lagutskottet gör bedömningen att det torde vara utsiktslöst för Sverige att få en förlängning eller ett permanent undantag eftersom det kräver ändringar av EU:s grundfördrag, som samtliga medlemsstater måste godkänna. Det är alltså en oerhört omfattande procedur. När Finland och Österrike anslöt sig till EU fick de också ett temporärt undantag, men inget av dessa länder har heller för avsikt att begära någon förlängning av undantaget. Herr talman! Justitiedepartementet har gjort en undersökning av hur nuvarande lagstiftning har tilllämpats. Det visar sig att den har en försumbar effekt. I Stockholms och Jönköpings län har länsstyrelserna, som är den myndighet som prövar ansökningar om förvärvstillstånd, inte avslagit en enda ansökan. I Kalmar har det förekommit ett avslag av 1 580 ansökningar. I Västra Götalands län har det gällt fem ansökningar av 2 352. Mot den bakgrunden tycker jag att de som är kritiska till att lagen upphävs tillmäter den en alldeles för stor betydelse. Rosita Runegrund och Åke Carnerö skriver i sin motion "Det måste vara ett riksintresse att Sveriges skärgårdar kan hållas levande." Jag delar den uppfattningen. Men för mig borde det dessutom vara av riksintresse att hela Sverige kan leva, dvs. att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet. Så är det inte i dag. Nu tvingas vi bevittna en gigantisk folkomflyttning till storstadsregionerna. Och det är en utveckling som bara kan hindras genom en aktiv regionalpolitik och god infrastruktur - inte genom tillståndsprövning för utländska medborgare som vill köpa fritidshus i Sverige. Själv kommer jag från Västmanland, ett län som är ett Sverige i miniatyr. Där har vi de otroligt vackra Mälaröarna och den fascinerande Bergslagsnaturen. Men, tyvärr flyttar många därifrån. Det finns helt enkelt inga utkomstmöjligheter. Därför är vi många i mitt län som välkomnar alla köpintresserade husspekulanter, oavsett var i världen de bor, att slå sig ner i Västmanland om så bara för några veckor på sommaren, därför att det gynnar kioskägare, ICA-handlare och bensinstationsföreståndare, för att ge några exempel. Och min devis är: Hellre ljus i fönstren några månader om året än inga ljus alls. Fru talman! Frågan om det behövs några nya regler när 1992 års lag nu upphör fr.o.m. årsskiftet har väckts av Agne Hansson, Eskil Erlandsson och Margareta Andersson, samtliga Centerpartiet. De menar att de utländska förvärven huvudsakligen har drabbat de tre Smålandslänen. Motionärerna befarar att Småland i framtiden kommer att bli ödeland under delar av året och under andra tider ett område för fritidsboende stressade centraleuropéer. De vill därför införa skärpta inhemska regler som utformas på ett sätt som inte diskriminerar utländska köpare. Bl.a. föreslås att förvärvstillstånd ska fordras för köp av fast egendom som taxeras som lantbruksenhet och att en generell vitesbelagd boplikt införs för alla som förvärvar lantbruksenheter i Sverige. Det är i mitt tycke ett väldigt långtgående krav. Det innebär nämligen att exempelvis en dotter eller en son inte ska kunna ta över föräldragården om de inte förbinder sig att bo där. Jag kan inte siffran, men det är i alla fall åtskilliga lantbruk som har upphört på grund av bristande lönsamhet. Och det är ju absurt om någon som behöver sälja sin gård inte ska kunna göra det bara därför att han eller hon inte hittar en köpare som är beredd att bo där året runt. Det tycker jag är ett mycket kraftigt ingrepp i äganderätten, och det är inte förenligt med en demokratisk rättsstat. Fru talman! Utskottet noterar i likhet med regeringen att det naturligtvis inte helt går att utesluta att eventuella negativa effekter kan komma att uppstå när lagen upphävs. Flera remissinstanser har pekat på att det kan leda till en något större utländsk efterfrågan på fritidsbostäder i begränsade områden som redan i dag är populära, som Skåne och Bohuslän, men även i områden med vintersportanläggningar. Men det kan delvis avhjälpas genom redan befintlig lagstiftning. T.ex. ges det i förköpslagen möjlighet att komma till rätta med problem med att permanentbostäder omvandlas till fritidsbostäder. I miljöbalken ges det möjlighet att förbjuda arrangemang som är tänkta att genomföras i känsliga områden, och reglerna om strandskydd tillvaratar intresset av att allmänheten har tillträde till sjöar och andra vattendrag. Vidare ger plan och bygglagen kommunerna redskap att bestämma hur marken ska användas. Lagen gör det också möjligt att kontrollera och begränsa olika åtgärder i redan befintlig bebyggelse. Och slutligen kan fastigheter som bildas i strid mot kommunala planer förhindras med stöd av fastighetsbildningslagen. Det finns alltså redan åtgärder att vidta om man så skulle behöva. Själv tycker jag att det är bra att denna lag upphävs. Vi ska ändå komma ihåg att vi som svenskar sedan lång tid tillbaka har köpt hus och andelslägenheter på den spanska solkusten, och det finns även många som har investerat i hus i Frankrike för att kunna ha en skön rekreation någon eller några månader om året. Jag yrkar bifall till hemställan i lagutskottets betänkande och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Det finns mycket att glädjas åt. Kalla kriget har skapat nya möjligheter för människor att resa och umgås. I dag har det blivit allt vanligare att människor från andra länder finner vårt land vackert och så intressant att de vill tillbringa stora delar av sin lediga tid här. Det borde vi vara glada för. Sveriges medlemskap i EU har givit oss både rättigheter och skyldigheter. Rörligheten mellan unionens länder har bl.a. bidragit till att fler även köper fritidsfastigheter i Sverige. Det är inte märkligare än att svenskar flyttar till Spanien och bor där delar av året. Själv ser jag det faktiskt som ett kvitto på att visionen om ett integrerat Europa faktiskt börjar ta form. Regeringens proposition om utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige har blivit föremål för diskussioner och motionsskrivande. I lagutskottet har vi behandlat propositionen i vilken det sägs att Sveriges temporära rätt att genom tillstånd begränsa vissa förvärv av fast egendom av utländska medborgare upphör att gälla vid utgången av innevarande år. Vi fick ju ett temporärt undantag i samband med EU Ett enigt utskott har tillstyrkt regeringens förslag. Vi är alla av samma uppfattning som regeringen. Och vi kan inte få något förlängt undantag, och det är inte heller önskvärt. Justitiedepartementet har skickat en skrivelse till sex länsstyrelser med flera frågor som berör den nu gällande lagen från 1992, dvs. den lag som EU givit Sverige en temporär rätt att tillämpa t.o.m. årets slut. De länsstyrelser som ombads lämna uppgifter var länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, Kronobergs, Av länsstyrelsernas svar framgick det att antalet ärenden som prövats enligt lagen var 8 261. Antalet beslut om avslag har var litet, sammanlagt 65. Det motsvarar 0,8 % av det totala antalet ärenden. I två län - Stockholms och Jönköpings - har det över huvud taget inte förekommit något avslag. I Kalmar län har det varit 1 avslag av 1 580. I Västra Götalands län har det varit 5 avslag av 2 352. Skåne är det enda länet som skiljer sig åt något. Där har det varit 43 Jag vill samtidigt framhålla att det finns konkreta positiva effekter av ett ökat utländskt fritidsboende. Hur många av er har åkt genom ett öde Småland, utan människor och med tomma hus som hastigt förfaller? I dag finns det flera samhällen som fått liv tack vare att människor från andra länder har köpt fastigheterna. Många hus har renoverats och fått ett nytt liv. Turistdelegationen har understrukit att ett ökat utländskt fritidsboende kommer att gynna vissa näringar som turistbranschen rent allmänt, och dagligvaruhandeln skulle också kunna räkna med ett ökat kundunderlag, vilket naturligtvis bidrar till tillväxt och sysselsättning. Genom ett ökat inslag av andra nationaliteter som har andra semesterperioder kanske vi kan förlänga semesterperioden i vårt land, eftersom den egentligen är ganska kort. Det klagar många utlänningar på som kommer hit i augusti och finner ett stängt Sverige. Det är också möjligt att utländska medborgare som köper ett fritidshus i Sverige kan finna anledning att etablera företag i några fall. Vi är medlemmar i EU, och medlemskapet medför olika förpliktelser som vi faktiskt måste acceptera. Vi har haft ett temporärt undantag med en lagstiftning som i viss mån har kunnat begränsa utländska förvärv av fritidsfastigheter. Men lagen har uppenbarligen inte förhindrat utländska medborgare att köpa fritidsfastigheter i Sverige, eftersom mindre än 1 % av alla prövade ärenden har avslagits. Det är klart att det finns problem ändå i de bygder som man talar om i motionerna. Men dessa problem får vi lösa på annat sätt. Dem kanske vi kan lösa genom Fastighetstaxeringsutredningen och genom regionalpolitik och genom att utnyttja de lagar och regler som gäller fastighetsförvärv och som vi redan har. Min och ett enigt utskotts slutsats är att vi faktiskt inte behöver lagen, utan sammantaget tror jag att vårt land tjänar på att låta utländska medborgare köpa fastigheter i Sverige.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
Fru talman! Nu gällande lag om förvärvstillstånd för förvärv av fast egendom gentemot medborgare i EU-stater eller andra stater inom EES måste upphävas. Mot bakgrund av att den nuvarande lagen har haft begränsad betydelse förefaller det vara ett riktigt och rimligt beslut som riksdagen i dag ska fatta. Den ursprungliga lagstiftningen syftade till att bevara Sveriges naturtillgångar i inhemsk ägo och trygga vår självbestämmanderätt på det ekonomiska området. 1975, då den utländska efterfrågan på fritidsfastigheter i vissa delar av landet ökade, skärptes lagstiftningen. Farhågorna gällde att fastighetspriserna skulle drivas upp och att det skulle försvåra för bosatta i landet att förvärva fritidshus. lagen igen, innebärande en anpassning till de fria kapitalrörelserna. När det gäller fritidsbostäder medgavs dock EG-direktivet att medlemsstaterna under en övergångstid inte behövde liberalisera sin lagstiftning. Sverige har begagnat sig av den möjligheten. Av den enkät som Justitiedepartementet har låtit göra och som finns med som underlag för regeringens proposition framgår att tillämpningen av 1992 års lag ger belägg för att förvärvsprövningen skulle upphävas. Precis som Marianne Carlström nämnt har 65 av av det totala antalet ärenden. Inte i något av fallen har avslagen motiverats med att det strider mot något väsentligt allmänt intresse. Vi moderater har inte heller funnit några andra skäl som talar för en förvärvsprövning. Precis som Marianne Carlsson sade: Vi är européer. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag är ledamot i lagutskottet men hade inte möjlighet att närvara när dagens betänkande justerades. Därför börjar jag med att yrka bifall till hemställan i betänkandet om utländska förvärv av fritidsfastigheter. Sedan EU-inträdet i januari 1995 har vi i Sverige tillåtits att ha en begränsad förvärvskontroll när en utlänning velat förvärva fastighet avsedd för fritidsändamål men vid utgången av innevarande år upphör dessa möjligheter. Det är, som tidigare sagts här, ett enigt utskott som förordar att tiden för undantagsreglerna inte ska förlängas. Som medlem i Europeiska unionen kan vi inte agera för att både äta och ha kakan kvar. Med detta syftar jag på att många människor anser det fullt naturligt att svenskar ska kunna köpa hus utomlands, medan det inte ska vara självklart för utländska medborgare att kunna förvärva fastigheter i vårt land. Visst borde vi kunna dela med oss och tillåta människor från övriga Europa att förvärva en fastighet här. De är ju våra grannar, och Sverige är till ytan ett stort land med få människor på många platser. Med lite god vilja bör vi ha förutsättningar att leva i fred med varandra. Vi i Centerpartiet tycker också att det är viktigt att vi behandlar människor så som vi själva vill bli bemötta. Oavsett om man är från Oslo, Berlin eller Stockholm ska man bemötas på lika villkor vid köp av exempelvis fastigheter. Visst finns risken att några hus som tidigare varit åretruntbostäder blir fritidsbostäder. Det har ju hänt tidigare och det kan hända igen men frågan är: Ska det vara avgörande vilken storstad man kommer från för att man ska få förvärva en fastighet? Det tycker inte vi. Betänkandet omfattar även förslag om att förvärvstillstånd ska bortfalla för medborgare utanför EU:s regioner. Det gläder mig som kommer från Värmland. Jag har i många år levt i gränstrakterna. Där råder det nära och varma relationer mellan gränsortsborna. Det vore horribelt om mina grannar på grund av nationalitet inte skulle kunna få köpa en fastighet inom det område där de lever. Som utvecklingen i landet för närvarande ser ut ökar antalet tomma hus på grund av att människor flyttar från landsbygden. Både antalet arbetstillfällen och servicen minskar i många bygder. Avfolkningen i dessa områden leder till stora problem för dem som finns kvar. Problemen har två sidor. Dels gäller det de avfolkningsorter som drabbas av sjunkande huspriser och där det trots billiga fastigheter är svårt att finna köpare till alla fastigheter. Dels gäller det de orter som drabbas av det omvända: kraftigt stigande fastighetspriser som utestänger många människor med normalinkomster. En förlängning av tiden för tidigare undantag anser jag ändå är oförenlig med tanken på den fria rörlighet som råder för människor och kapital. Vi lever i en internationaliserad tid, med öppna gränser. Att kräva förändringar är något som vi inte ska vara rädda för, utan det ska vi göra när det är befogat men i det här fallet anser jag att det inte finns skäl att begära fortsatt undantag. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på motionerna.
Fru talman! På grund av EU-regler måste 1992 års lag, som reglerar utlänska förvärv av fritidsfastigheter, upphöra. I princip innebär 1992 års lag att förvärvstillstånd ska sökas för förvärv av fast egendom som är taxerad som småhusenhet eller lantbruksenhet. Tillståndsplikten omfattar som huvudregel förvärvare som är bosatt utomlands eller som är utländsk juridisk person. EG:s krav på fria kapitalrörelser är skälet till att vi måste ändra vår lag. Detta fick vi veta på ett ganska tidigt stadium i förhandlingarna, så Sverige fick ett undantag på fem år. Visserligen har lagen inte tillämpats så många gånger, vilket framgår av statistik här. Men den kan ses som en form av säkerhetsventil om ett utländskt förvärv skulle ta sig negativa uttryck. Det har funnits en tröghet i systemet som nu försvinner. Statistiken visar alltså på få avslag. Det kan ha att göra med att det har funnits en begränsning för de människor som ansöker. De känner till kravet på att söka tillstånd. De få avslagen är i sig intressanta men de har inte analyserats i propositionen. Man får inte veta vad avslagen beror på, vilket det kunde vara intressant att titta på. Miljöpartiet är det enda partiet som anser att det behövs regler som motverkar att fastigheter för permanentboende omvandlas till fastigheter för fritidsboende i en ännu högre takt än som i dag sker. Miljöpartiet anser att Sverige ska få till stånd ett fortsatt svenskt undantag och att det under tiden ska utarbetas nya regler om bo och brukarplikt för vissa fastigheter som är byggda för permanentbruk. Definitionen på en fritidsfastighet är nämligen inte fastlagd, utan det är upp till den som vill bruka fastigheten hur mycket tid vederbörande vill disponera i den. Miljöpartiet ser en risk i att slopandet av 1992 års lag kan innebära ännu högre fastighetspriser på vissa attraktiva platser och att fastigheter för permanentboende snabbare än för närvarande omvandlas till fastigheter för fritidsboende. Detta leder till ej levande samhällen. Den service som fordras finns inte där, och därför avfolkas hela bygder. Speciellt utsatta är naturligtvis kust och skärgårdsmiljöerna där åretruntboende får det svårt att leva. Vi har på Västkusten, där jag kommer ifrån, exempel på detta. Inför folkomröstningen om EU försäkrade de socialdemokratiska företrädarna i debatt efter debatt att det här inte skulle ske. Vi skulle inte låta det bli så lätt för kapitalstarka personer eller bolag att få förvärva fastigheter i Sverige. Miljöpartiet vill alltså få till stånd ett förlängt undantag för att ge regeringen tid att utarbeta dessa nya regler så att inte avfolkningen av landsbygden och våra attraktiva sommarvisten i våra sjö och kustområden accelerar och skapar ödelagda och sårbara timersamhällen. Visst är det ett problem redan i dag med de svenskar som flyttar till tätorter, men trenderna kan vända. Den dag det vänder, som det faktiskt gjort i USA, är det svårare att hitta fastigheter när det gäller att bo och bruka. Det är det vi vill värna. Centerpartiets representant sade att Sverige har en stor yta och att det finns plats för många. Visst, men det är bara på speciella platser, de attraktiva platserna, som på vintern inte kan leva vidare utan blir döda sommarsamhällen, något som vi vill motverka. Detsamma gäller även hemmans och jordbruksplatser där fritidsbönder, om man så vill, skulle kunna utnyttja jorden positivt. Viviann Gerdin framhöll att Värmland ses med stor värme bland grannarna och att norrmän köper fastigheter i Sverige. Men Norge självt har fortfarande krav på tillstånd, och även Danmark har som vanligt fått undantag från reglerna. Det är bara Finland som fått ge upp undantaget, såsom Sverige.

Fru talman! Menar Kia Andreasson att vi svenskar ska ha möjligheter att åka utomlands och köpa hus och lägenheter i Spanien, Frankrike, Grekland eller vad vi nu känner för men att vi ska stänga dörrarna för de européer som vill komma hit? Det är de som faktiskt har sett till att det blir ljus i fönstren i Småland, Bohuslän, Värmland m.m. Vi är faktiskt medlem i EU, och då måste vi följa reglerna. Vi fick ett undantag för att anpassa oss till dessa regler. Nu är vi med och får följa de regler som gäller i EU. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tycker inte att vi ska göra slaviskt som EU säger. Vi ska försöka få de regler som vi själva vill ha. Jag tycker också att detta har blivit väldigt sorgfälligt behandlat i propositionen. Anledningen till att vi inte vill ha ett förlängt tillstånd är att det är så krångligt. Det är själva krångligheten att be om en förlängning som skulle vara så avskräckande att man avstår. Det tycker jag är ett svagt argument.
Fru talman! Vi avstår inte från den här lagen därför att det är krångligt. Vi avstår därför att vi är medborgare i EU, och då följer vi den lagen. Att det ska gälla samma regler för svenskar som för andra européer är anledningen.
Fru talman! Det står när det gäller fortsatt svenskt undantag att det inte framstår som ändamålsenligt att försöka få till stånd en förlängning av undantaget. Erfarenheten visar nämligen att man inom EU ser mycket restriktivt på försök från enskilda medlemsstater att få ensidigt undantag från centrala gemenskapsrättsliga bestämmelser. Härtill kommer att en eventuell förlängning av det svenska undantaget skulle förutsätta ändringar i EU:s grundfördrag. Det skulle vara fy så hemskt! Därför skulle det fordras en regeringskonferens och ratifikation av samtliga EU:s medlemsstater. Det är så avskräckande att det bara inte är något att tänka på!
Fru talman! Kia Andreasson och jag har samma uppfattning vad gäller EU, men för mig är det här ingen EU-fråga över huvud taget. På sätt och vis är den det, men min inställning är att den lag som vi har nu inte är förenlig med tidsandan. Kia Andreasson nämnde den plats som hon kommer ifrån, nämligen västkusten. Det är svårt att leva där, det har blivit timersamhällen. Att det naturligtvis är ett problem kan jag förstå. Men jag skulle gärna vilja veta vad Kia Andreasson tror att det beror på. Beror det verkligen på att det blir värre om vi avskaffar lagen, eller vad kan det bero på att det är timersamhällen?
Fru talman! Det är klart att det inte är den enda anledningen. Eftersom det är så attraktiva sommarsamhällen kan människor från övriga Sverige som har kapital till förfogande - det krävs ganska kapitalstarka personer - köpa dessa fastigheter. Det kommer naturligtvis att kunna öka när man släpper det helt fritt utan att kräva något förvärvstillstånd. Frågan är naturligtvis hypotetisk. Vi är eniga om att 1992 års lag inte hindrar utländska personer att köpa fastigheter här - det har det inte gjort när man ser på statistiken. Men den innebär ändå en tröghet. Om man nu tar bort det och sänder budskapet att det nu är fritt fram kan vi befara att hus i dessa samhällen i än större utsträckning kommer att köpas upp.
Fru talman! Det nämndes om de ökade fastighetspriserna. Det har förekommit i debatter gång efter annan medan vi har processat det här ärendet. Min uppfattning är att det inte är de kapitalstarka tyskarna eller engelsmännen som har drivit upp fastighetspriserna. Det är faktiskt vi själva. Jag skulle vilja höra om Kia Andreasson kan ha en kommentar till det. Är det de utländska förvärven eller de inhemska? Det är synd att Miljöpartiet står ensamt i den här frågan. Man kan fundera på hur det skulle ha sett ut om vi hade haft den här lagstiftningen då vallonerna kom till Sverige för att arbeta här tillfälligt. Jag kanske kan få en kommentar till det också.
Fru talman! Det här problemet har vi naturligtvis skapat själva också. Men det kom inte med i vår motion när den presenterades i lagutskottet, utan det togs bort. Vi ville också utreda bo och brukarplikt för vissa områden för vissa fastigheter för att motverka denna bild som kan spädas på genom ett det blir fritt fram att köpa fastigheter. Vi vill ha den här trögheten för att kunna ha levande samhällen. Att jämföra detta med vallonernas intåg i Sverige är inte rätt. Det var inga sommarstugor eller delboende det handlade om, utan vallonerna arbetade och verkade här.

Fru talman! Enligt utlänningslagen ska regeringen anmäla till riksdagen när den utfärdar en förordning. Den 15 april 1999 utfärdade regeringen en förordning om tidsbegränsade uppehållstillstånd för medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien med kosovoalbansk etnicitet och som bedöms inte kan återvända dit just nu och därför har behov av tillfälligt skydd i Sverige. Vänsterpartiet har inte något att invända mot att regeringen beslutade, med anledning av den massflyktsituation som uppstod när Nato började bomba Kosovo och Serbien, att ge dessa människor tillfälligt skydd i Sverige. Paragrafen om tillfälligt skydd i svensk utlänningslagstiftning ändrades den 1 januari 1997. Tidigare kunde en flykting som bedömdes ha behov av tillfälligt skydd beviljas sådant. Efter lagändringen kan regeringen bevilja en viss grupp av utlänningar - som i fallet med kosovoalbanerna - tillfälliga uppehållstillstånd i högst två år. I förarbetena skriver regeringen att det är en grannlaga uppgift att bedöma när en massflyktsituation har uppstått och att ett sådant beslut kräver samråd med andra länder. Om jag tolkat detta rätt innebär det att regeringen fattar ett beslut om att det i ett visst läge har uppstått en massflyktsituation och att tillfälliga uppehållstillstånd därför kan beviljas den grupp som i detta läge söker sig till Sverige. Vänsterpartiet delar även detta synsätt. Om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska medges bör det fattas ett beslut om att det föreligger en massflyktsituation. Därför anser vi det märkligt att regeringen använder paragrafen om tillfälliga uppehållstillstånd vid massflyktsituation till att bevilja kosovoalbaner som befunnit sig i Sverige under en avsevärt längre tid, dvs. de som inte omfattas av en massflyktsituation, tillfälligt uppehållstillstånd. De har kommit till Sverige under en lång period och flera av dem har varit i Sverige i flera år, men Invandrarverket har lagt deras ansökningar om uppehållstillstånd på hög och inte fattat några beslut. Dessa personer anser regeringen nu ska omfattas av massflyktsituationen. Vänsterpartiet delar inte den uppfattningen. En massflyktsituation är en massflyktsituation och det går inte i efterskott att besluta att det råder en massflyktsituation från Kosovo sedan några år tillbaka. De 2 500 kosovoalbaner som tidigare kommit till Sverige, innan den konstaterade och beslutade massflyktsituationen uppstod, har levt i en tillståndslös situation under flera år. Enligt Länderkommittén finns det ett antal, för det mesta ensamma människor, som varit här i landet i flera år innan de nu beviljats sina tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av massflyktparagrafen. 1995. Hon hade våldtagits och var gravid som en följd av våldtäkten när hon kom till hit. Hon hade varit här sammanlagt i 3 1⁄2 år när hon i våras fick ett elva månaders tillfälligt uppehållstillstånd. Risken finns att det blir samma uppslitande scener som det var med de s.k. bosnienkroaterna. Genom att regeringen tillämpar förordningen på detta sätt innebär det att tidsbegränsningen på två år sätts ur spel redan innan de två åren gått till ända. Det blir en delikat fråga för våra invandringsmyndigheter att lösa, och jag hoppas att regeringen bistår dem i de svåra beslut som de kommer att få ta ställning till. För någon liknande situation som den som blev med bosnienkroaterna vill i varje fall inte jag uppleva igen. Jugoslavien tillfälligt skulle få komma till Sverige. Transporter, bostad och uppehälle för de 3 500 kosovoalbaner som kom hit kostar självklart pengar. Regeringen valde att finansiera delar av kostnaden med att utnyttja anslaget för de medel som ställts till förfogande för kvotflyktingar, dvs. flyktingar som valts ut i samarbete med UNHCR och som har permanent uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade när de kommer till Sverige. Detta fick till följd att ca 400 människor som redan tagits ut och som fått löfte att komma till Sverige fick fortsätta att leva i de flyktingläger där de vistas i dag. Detta är ingen bra lösning och inger inte förtroende för svensk flyktingpolitik. Men det som är gjort är gjort. Men att använda större delen av medlen för en massflyktsituation ingår inte enligt vår uppfattning i begreppet "viss flexibilitet". Låt oss bara hoppas att det inte någonsin mer uppstår en likadan situation som den i Kosovo, men om det skulle göra det måste Sverige vara berett att ta sitt ansvar. Hur det ska finansieras måste bli en diskussion i den akuta situationen. Fru talman!

Fru talman! Genom radio och TV kunde vi dagligen följa de händelser i Kosovo som ledde till att ca 800 000 människor tvingades fly från sina hem och från våld och förtryck, ett krig som ingen trodde var möjligt, en grymhet och ett barbari som vi inte upplevt i Europa sedan andra världskriget. Det som utspelades framför våra ögon när vi följde TV-programmen var så overkligt, så grymt och så outhärdligt att vi knappast orkade ta det till oss.

Flyktingströmmarna ökade dramatiskt under den här tiden. Massflykten var enligt UNHCR ett resultat av systematisk och storskalig etnisk rensning av kosovoalbaner utförd av jugoslaviska säkerhetsstyrkor och paramilitära grupper. UNHCR vädjade till Europas länder att ta emot ca 100 000 skyddsbehövande från Kosovo som befann sig i Makedonien. Syftet, som också UNHCR angav, var att avlasta Makedonien och förmå landet att hålla sin gräns öppen för flyktingar från Kosovo. Det gällde också att snabbt lindra nöden bland de många flyende. Omkring 60 000 personer fanns vid den tidpunkten vid gränsen i ingenmansland och släpptes bara in i långsam takt i Makedonien. Efter diskussioner och samråd i olika forum och på olika nivåer fick UNHCR erbjudanden från 40 länder om ca 137 000 platser. När sedan evakueringen upphörde hade 29 länder överfört drygt 91 000 personer. Den svenska regeringen bestämde att Sverige skulle ta emot upp till 5 000 personer och ge dem tillfälligt skydd. Invandrarverket fick i uppdrag att i samarbete med UNHCR överföra människor till Sverige, och en strävan skulle vara att hålla samman familjer och personer som kom från samma geografiska område i Kosovo. Den förordning om tidsbegränsade uppehållstillstånd för kosovoalbaner som regeringen utfärdade skulle inte bara gälla de 5 000, utan också de som rest in i Sverige tidigare och som uppfyllde de förutsättningar som finns i förordningen. Regeringen fattade också vägledande beslut i fyra ärenden som Invandrarverket tidigare lämnat till regeringen för prövning. Samtliga ärenden gällde personer som tidigare varit bosatta i Kosovo men som rest in i Sverige och själva sökt asyl här. De beviljades också tidsbegränsade uppehållstillstånd. När bombningarna upphörde och de jugoslaviska trupperna inlett ett tillbakadragande och Natotrupper i början av juni övertog kontrollen av Kosovoprovinsen upphörde flyktingströmmen till Makedonien. Ett spontant återvändande kom genast i gång och fick en stor omfattning, trots att UNHCR bedömde riskerna som stora. Nu fanns det inte längre någon anledning att förflytta människor. Sverige. Uppdraget till Invandrarverket begränsades då till att gälla ca 4 000 personer. Det återstående utrymmet kom efter önskemål från UNHCR att användas för dem som behövde kvalificerad sjukvård som man inte kunde få i Kosovo, och ett antal vårdbehövande tillsammans med sina anhöriga överfördes i somras. Tillståndsperioden ska vara till längst den 30 april år 2000 enligt gällande förordning. Regeringen har också beslutat att de som återvänder ska få ett bidrag med högst 5 000 kr per person, dock högst 30 000 kr per familj. Bidrag kan också lämnas till resekostnader. Sedan slutet av juli har ca 1 400 kosovoalbaner återvänt med chartrade plan, och ytterligare ett trettiotal personer har sagt att de vill tillbaka nu under hösten. Till våren kommer de organiserade resorna att återupptas. Kostnaden för den svenska insatsen, dvs. för uttagning, överföring, mottagande och även hemresor är beräknad till 375 miljoner kronor. Nu bedöms kostnaden bli ca 70 miljoner kronor lägre, eftersom överföringen omfattar 4 000 i stället för 5 000 personer. Sedan vill jag, fru talman, kommentera lite grann det som sagts tidigare när det gäller flyktingkvoten. Jag vill då bestämt hävda att regeringen inte har brutit några utfästelser när det gäller flyktingkvoten. För budgetåret 1999 finns avsatta medel som motsvarar 1 840 kvotflyktingar. Riksdagen har bestämt att medlen eller delar av medlen även ska kunna användas flexibelt, och detta har gjorts under flera år. Det infördes i budgeten av folkpartisten Birgit Friggebo när hon var invandrarminister, och det gjordes bl.a. därför att UNHCR inte alltid kunde presentera flyktingar med tillräckliga skäl för att anses som kvotflyktingar. Då kunde medlen i stället användas för insatser i närområden. Under 1999, fram till november, har 391 kvotflyktingar överförts, och även några från förra året. Totalt har hittills överförts 570 personer på flyktingkvoten. Det kan ibland vara så att det uppstår problem när det gäller att överföra flyktingar från ett land till ett annat, som t.ex. med de personer som skulle överföras från norra Irak men inte tilläts resa ut av de irakiska myndigheterna. Det finns alltid platser för akuta behov.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

Fru talman! Den definition som jag uppfattade som Magda gjorde är helt riktig. Det som UNHCR vill göra är att i första hand ska flyktingar återvända till sitt eget land, och i andra hand ska de stanna i det land dit de har flytt. Men det finns också av olika orsaker människor som inte kan återvända till sitt land och som inte kan stanna i det land dit de har flytt, och dem överför man till tredje land. Det är de som kallas för kvotflyktingar. Detta sker i nära samarbete med UNHCR, som i de allra flesta fall gör en uttagning i första omgången. De länder som tar emot kvotflyktingar gör också en egen utredning och intervjuar flyktingar, precis som Magda Ayoub beskrev. Invandrarverket har en delegation som reser ned. Varje land har sina kriterier för kvotflyktingar. Det kan bl.a. gälla deras möjligheter att kunna leva och verka i det land de kommer till.
Fru talman! Även om vi definierar precis på samma sätt vill jag ända ha en förklaring. Nu när flyktingar ska komma hit med kvotflyktingstatus ska de få permanent uppehållstillstånd. Men de som har fått vara här på samma kvot från Kosovo får bara tillfälliga tillstånd. Det stämmer inte med grupperingen.
Fru talman! Vad Magda Ayoub gör är att hon blandar ihop kvotflyktingar med de 5 000 som regeringen bestämde skulle få komma till Sverige på tidsbegränsade uppehållstillstånd. Man använder sig av medlen för kvotflyktingar, men de betraktas inte som kvotflyktingar. De människor som betraktas som kvotflyktingar och överförs till Sverige har permanenta uppehållstillstånd redan när de kommer till Sverige. De har också för det mesta redan en plats ute i en kommun. De passerar inte de utredningscenter som finns i Sverige, utan de ska gå direkt ut i kommunen.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera det Maud Björnemalm säger om flexibilitet. Såvitt jag vet talar man i budgetpropositionen inte om flexibilitet, dvs. att vi ska kunna använda medlen flexibelt. Man talar om viss flexibilitet. Jag menar att det är en stor skillnad att använda största delen av anslaget till något som det inte är meningen att det ska användas för till att ha en viss flexibilitet med medicinska åtgärder osv., som mycket riktigt står uppräknat i budgetpropositionen. Sedan vill jag gå in på massflyktssituationen. Det bästa sättet att undvika en massflyktssituation hade varit om vi inte stött Natos bombningar utan sett till att kriget inte utbrutit. Då hade vi sluppit det. Jag undrar hur Maud Björnemalm karakteriserar en massflyktssituation. Jag undrar också om Maud Björnemalm anser att en massflyktssituation kan råda under flera år så att t.ex. ett helt land töms på sina medborgare. Jag skulle också vilja veta om Maud Björnemalm anser att det är rimligt att en människa kan vara här i tre fyra år utan att ha fått något besked om vilken status han eller hon har, om han eller hon får stanna eller inte stanna, och sedan efter tre fyra år få besked om ett tillfälligt uppehållstillstånd i elva månader.
Fru talman! Först vill jag tacka Ulla Hoffmann för lektionen om flexibilitet och flexibel. När vi diskuterade massflyktssituationen i den flyktingpolitiska kommittén definierade vi inte exakt ordet massflyktssituation. Det kan betyda att många människor flyr från någonting. Men många människor behöver inte fly till samma enskilda land för att det ska betraktas som en massflyktssituation. Vi har också sagt, vilket framkommer i propositionen, att samråd ska ske med andra länder för att definiera vad som är en massflyktssituation. Det har gjorts i det här fallet. I olika forum på olika nivåer har man kommit överens om att detta är en massflyktssituation. UNHCR har också förklarat att detta är en massflyktssituation och har vädjat till länderna att ta hand om människor och hjälpa till i den här situationen. Ulla Hoffmann talade om de människor som har varit här i flera år och är från Kosovo. Jag vill påminna Ulla Hoffmann om att situationen i Kosovo har förändrats. Från början gick det bra att sända tillbaka dem. Sedan inträffade händelser i Kosovo som gjorde att det var omöjligt att sända tillbaka människor, därefter blev det lugnare igen, och sedan kom kriget. De kosovoalbaner som kom hit till Sverige och ansökte om asyl och som finns här nu har naturligtvis samma skyddsbehov som de som Sverige har transporterat hit. De har ett skyddsbehov, och de får skydd i Sverige. När kriget upphör, så upphör också behovet av skydd. Jag tycker inte alls att det är så underligt att de kosovoalbaner som redan fanns här också har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Fru talman! Jag får väl återgälda tacksamheten från Maud Björnemalm och tacka för lektionen om massflyktssituationen och varför inte de kosovoalbaner som kom till Sverige 1994-1995 har kunnat få sina tillfälliga eller sina permanenta uppehållstillstånd tidigare. Det är vad mitt inlägg egentligen handlade om. Jag tycker inte att man ska använda en förordning för massflyktssituationer och helt plötsligt definiera en massflyktssituation som att den har rått sedan flera år tillbaka. Det är precis som Maud Björnemalm säger. Det skedde ett samråd om när massflyktssituationen skulle anses uppkomma. Det var EU-länderna och UNHCR som bestämde sig och sade: Nu är det en massflyktssituation. Därför tycker inte jag att det är särskilt bra eller lämpligt att vi använder samma förordning för att ge dessa människor som har hängt i luften under ett antal år i Sverige tillfälliga uppehållstillstånd. Redan då har vi urholkat tvåårsregeln som säger att man ska kunna få ett tillfälligt uppehållstillstånd i två år. En del av dessa människor har varit här sedan 1994. Det betyder att de kan ha varit här i fyra fem år, och nu ska de få ytterligare ett tillfälligt uppehållstillstånd. Jag tycker inte att det är bra, och det är vad hela vår reservation handlar om.
Fru talman! Det var den svåra situationen med ett tillfälligt bra läge i Kosovo som sedan försämrades som gjorde att Invandrarverket till slut överlämnade fyra ärenden till regeringen för att få vägledning om hur man skulle ställa sig. Då förklarade regeringen att dessa personer skulle beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd som kosovoalbaner, precis som de personer, som jag sade tidigare, som förts över i massflyktssituationen.

Fru talman! Det är trevligt att se Magda Ayoub här. Vi har haft förmånen att umgås i andra sammanhang, och det är mycket trevligt att hon nu har letat sig ända till denna illustra plats. Katastrofen i Kosovo började egentligen inte med bombningarna utan något år innan. Det var när terroraktionerna från UCK-gerillan trappades upp. Hela året före bombningarna var faktiskt ett slags katastrofsituation som utlöste bombkriget, som man i och för sig kan ha olika åsikter om. Massflyktssituationen kom på sätt och vis att smygas i gång tidigare än efter själva bombtillfället. Dock tycker jag att det är att hårdra en aning att inkorporera dem som kom 1994-1995. Där delar jag faktiskt Ulla Hoffmanns åsikt lite grann. Att även de skulle omfattas av massflyktsförordningen känns något utdraget och konstruerat. Jag befinner mig någonstans mittemellan. Regionala lösningar poängterades särskilt i den immigrationspolitiska proposition som antogs 1996 och som kom att börja gälla från 1997. Det blev också sådana lösningar. Maud Björnemalm och jag hade förmånen att åka ned till Albanien och fick då delta i olika sammanträden där. Albanerna hade ingen som helst önskan om att kosovoalbaner skulle transporteras ut från Albanien. Tvärtom - de ville göra allt för att hjälpa till. De fick också massivt stöd och mycket hjälp från EU, Nato och annat håll. Samma sak gäller Makedonien. Där var dock själva den politiska situationen annorlunda och svårare. Jag anser inte att regeringen på något sätt har gjort något fel eller missbedömning eller hamnat snett. Tvärtom stöder jag regeringens handlande. Däremot tycker jag att man ska vara lite noggrann nu; dra slutsatser och se vilka erfarenheter vi har vunnit. När jag kom hem från Albanien skrev jag en artikel i Svenska Dagbladet där jag sade att man i stället för att lyfta ut människor för dyra pengar kanske kunde använda just de pengarna ännu bättre där nere. De skulle kunna nå flera människor och de skulle kunna ge flera människor en någorlunda värdig tillvaro. Det hade varit bättre än att för dyra pengar lyfta ut människor till Sverige. Nu var vi visserligen bundna av detta, men jag anser att man borde ha följt den andra linjen i stället. 300 miljoner kronor hade man kunnat få mycket för där nere. Nu fick vi 3 865 flyktingar - och inte Sverige. 300 miljoner kronor för knappt 4 000 flyktingar av sammanlagt uppemot 1 miljon! Tänk om alla skulle ha lyfts ut, som Helena Bargholtz och andra tycks mena att man skulle ha gjort! Vilka kostnader skulle inte det ha inneburit? Det hade varit en omöjlighet. Jag tycker alltså att man bör analysera vad som skedde. Kunde man ha gjort detta lite annorlunda? Kunde man snarare ha siktat på lite tyngre regionala lösningar än att göra denna stora transport som ju i slutändan inte heller blev så stor? Situationen är förändrad i Kosovo nu, men den är naturligtvis inte bra. Levnadsbetingelserna där är givetvis förskräckliga. Under vintern kan man knappast återvända - det säger sig självt. Det gäller nu att satsa pengar på att återuppbygga. De kosovoalbaner som nu befinner sig i Sverige bör i och för sig kunna återvända. Det menar jag. Deras skyddsbehov är i dag inte av den omfattningen att de behöver permanent uppehållstillstånd. Sedan kan det ju finnas humanitära eller liknande skäl, eller i vissa speciella fall kanske också politiska skäl - men det sistnämnda är knappast troligt. Däremot är det svårare för dem - och det gäller framför allt barnfamiljer - som har varit här sedan 1994-1995. De flesta har nog redan fått uppehållstillstånd, så jag tror inte att det är så många, men det kan finnas en del personer som har varit här så pass länge att man möjligtvis borde fundera på detta. Finansieringen var lite geggig och skakig över huvud taget när detta skedde. Det fanns inte någon riktigt bra finansieringskälla eller finansieringsmetod. Man lånade av framtiden, man slog ihop och man hittade pengar på något sätt. Det är ju inte bra, så man bör också där i efterhand fundera och dra någon slags slutsats. Man bör försöka hitta en formel som gör att när någonting sådant här inträffar ska beslut kunna fattas snabbt. Det är samma sak med den styrka som ska skickas till Kosovo nu. Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet slåss om vem som ska bekosta styrkan osv. Så där kan vi ju inte hålla på i Sverige - det ger bara dåligt intryck! I övrigt har jag inget annat att säga än att jag tycker att regeringen huvudsakligen har handlagt detta på det sätt som jag tror att också vi skulle ha gjort. Dock bör man lära av de erfarenheter som man har vunnit.
Fru talman! Min fråga riktar sig till Gustaf von Essen. Jag vill veta hur många kosovoalbaner han egentligen anser hade varit rimligt för Sverige att ta emot. Jag kunde tolka hans anförande som att han tyckte att de 3 800 som det, helt riktigt, handlade om var tillräckligt. Men i praktiken handlade det ju om 140 000 kosovoalbaner som på mycket kort tid vällde ut ur landet. Det var i praktiken omöjligt att klara av att försörja dessa i närområdena - i Albanien och Makedonien. Hur gärna man än ville att de skulle stanna där går det inte rent fysiskt. Man vet också att det finns starka spänningar mellan de här grupperna. Riskerna för ytterligare konflikter i närområdena kring kosovoalbanerna blir väldigt tydliga. Min fråga är alltså: Anser Gustaf von Essen att 3 800 var ett rimligt antal att ta emot?
Fru talman! I det immigrationspolitiska beslut som fattades - det kanske var före Helena Bargholtz tid - sade vi att Sverige med de resurser landet har ska ge skydd åt så många som möjligt. Ge skydd åt så många som möjligt - det innebär inte automatiskt att alla ska ha skydd just i Sverige, utan skydd ska ges till så många som möjligt med åtgärder i närområdet, regionen eller kanske i själva landet som sådant. Även överföring ska naturligtvis ske när det är önskvärt och framför allt nödvändigt. För mig är det bara fråga om hur vi utnyttjar pengarna så långt det någonsin går för att ge så många människor som möjligt skydd under så värdiga former som möjligt. Det är min poäng. Jag tycker inte att det är så inhumant. Men Helena Bargholtz tycks mena att det bara är överföring till Sverige som räknas.
Fru talman! Nej, det gör jag naturligtvis inte. Men jag tar fasta på det som Gustaf von Essen talar om när han säger "under så värdiga former som möjligt". Folkpartiets bedömning var att det inte gick att åstadkomma mänskligt värdiga förhållanden för alla dessa 140 000 kosovoalbaner som lämnade landet. Man var tvungen att försöka få dem fördelade även på andra länder för att inte Makedonien och Albanien skulle få en alltför tung börda att bära.
Fru talman! Vi har inte någon stor motsättning här. Jag tror att vi vill ha så god effekt som möjligt av de pengar som vi faktiskt kan avsätta - och det var tydligen svårt att få dessa pengar avsatta på grund av att det var så trassligt med finansieringen. I det här fallet bad UNHCR om att få folk utlyfta från just Makedonien. Jag har sagt: Okej, det har skett och det kanske inte var fel. Men vi bör i efterhand lära oss av detta, och se om det var det bästa sättet för att nästa gång kunna se om vi ska göra på ett annat sätt eller inte. Det är därför jag inte har skrivit någon motion utan bara ett särskilt yttrande - just för att påpeka att det inte är dumt att dra slutsatser och göra erfarenheter och lära sig av dem. Det kan mycket väl hända att detta var den enda lösningen. Det kan mycket väl hända att vi i det skarpa läge som vi hade just då borde ha sagt att Sverige skulle ha tagit emot 6 000, 7 000, 15 000 eller 25 000. Det kunde ha blivit överbud här i riksdagen - det är jag helt säker på. Men det blev det här antalet, och det visade sig att vi inte behövde lyfta ut så många som det var tänkt från början.
Fru talman! Överbudspolitik är väl inte speciellt trevligt oavsett vad det handlar om. Men jag är inte så säker på att det hade blivit en överbudspolitik. Det mest lämpliga kanske hade varit att säga att Sverige ska ta emot så många flyktingar som behövs. Man skulle inte ha satt vare sig ett tak eller ett golv, eller vad man nu ska kalla det för. Men det var inte det jag skulle säga nu. Som vanligt var det intressant att höra Gustaf von Essens inlägg. Särskilt intressant var det att få höra att han nästan håller med mig om att de kosovoalbaner som kom hit för tre fyra år sedan inte borde ha omfattats av massflyktssituationen, dvs. av den förordning som regeringen utfärdade. Jag förstår att det är för mycket att begära att Gustaf von Essen ska stödja den reservation som finns. Men jag skulle vilja ge honom utrymme att berätta hur han i stället hade velat att de kosovoalbaner som kom för tre fyra år sedan skulle ha behandlats tillståndsmässigt. Skulle de ha fortsatt att hänga i luften, eller hur har Gustaf von Essen tänkt sig det?
Fru talman! Gustaf von Essen ska ta chansen att replikera till Ulla Hoffmann. Jag överväger inte ens i mina vildaste fantasier att stödja er reservation. Där kan Ulla Hoffmann vara helt lugn. Jag konstaterar att det inte råder någon enighet där. Däremot har jag också varit på flyktingförläggningar. Jag har träffat kosovoalbaner som har suttit där länge och mått illa. De har haft det mycket trist och väntat och väntat. Där kan man bara konstatera, som Maud Björnemalm gör, att det har gått lite upp och ned. Regeringen har väntat och väntat med att fatta något slags praxisbeslut. Det har inte varit riktigt bra. Man har gett barnfamiljer och en del andra grupper bland de kosovoalbaner som kommit tidigare uppehållstillstånd. Jag tycker att man kunde ha gjort någonting här också. Jag håller delvis med om detta. Jag vill ha det sagt från talarstolen, men jag tänker inte stödja fru
Fru talman! Det här hör förstås inte till saken, men jag föredrar att bli kallad för Ulla Hoffmann. Jag tror inte mitt civilstånd är känt för någon. Jag tycker att detta är intressant. Jag ville ställa frågan till Gustaf von Essen, eftersom jag ville få en chans att höra det just från talarstolen. Jag förstår också mycket väl att det skulle vara mindre lämpligt för en moderat att stödja en vänsterpartimotion som gäller ett flyktingärende. Men det är intressant att vi lyfter fram ungefär samma fråga, dvs. att människor inte ska hänga i luften tillståndsmässigt i Sverige under ett antal år. Jag fick egentligen inte riktigt svar på frågan hur vi skulle ha löst detta. Skulle de ha fått ett tillfälligt uppehållstillstånd? Det här skulle ju kunna omfatta fler grupper. Vi har en stor grupp somalier i Sverige som får tillfälliga uppehållstillstånd och som lever länge här. Det finns andra grupper där vi väntar med att ge uppehållstillstånd och där högarna växer på Invandrarverket därför att det ser olika ut i deras respektive hemländer. Det är ju ett problem. Jag hälsar de synpunkter som Gustaf von Essen framför här välkomna. Det betyder att vi skulle kunna börja diskutera hur vi ska använda detta och hur länge människor ska behöva vänta på besked i Sverige innan man får veta om man får stanna eller inte.
Fru talman! Det här är väldigt svårt. Det går inte att jämföra olika länder riktigt. Det går faktiskt att åka tillbaka till vissa länder om man gör det frivilligt. De allra flesta kan när som helst åka tillbaka till norra Irak om de gör det frivilligt. Vi kan knappast repatriera dem dit eller avvisa dem dit, men de kan åka tillbaka frivilligt. Samma sak gäller Somalia, utom kanske vissa regioner där. Det finns också vissa återvandringsprogram - jag vågar nästan inte använda ordet eftersom jag kanske säger fel - till Somalia som har startats upp. Jag är alldeles säker på att sådana också kommer att startas till Kosovo. Redan nu finns dessa 5 000 kr. Även de personer som kom 1994-1995 kan nog återvända till Kosovo till våren. Jag utgår ifrån att de också skulle vilja göra det, eftersom de är kosovoalbaner från början och får en chans att komma tillbaka till sitt hemland. Men det kan hända att det finns några av dem som har rotat sig så mycket här och fått anknytningar och sådant att det närmast är obilligt att med tvång avvisa dem. Det får prövas efter april nästa år när den här tiden går ut. Då får de ge in en ansökan och den får prövas på vanligt sätt. Där kommer väl de olika kriterierna för uppehållstillstånd att prövas på ett korrekt sätt. Jag hoppas att man är någorlunda korrekt och generös i de fallen.
Fru talman! Lyfta ut för dyra pengar, sade Gustaf von Essen när det gällde de 5 000 kosovoalbaner som Sverige skulle ta emot. Det skulle vara intressant att höra om Gustaf von Essen anser att Sverige skulle ha nonchalerat UNHCR:s vädjan om att Europas länder skulle ta emot 100 000 flyktingar. Vädjan kom för att Makedonien skulle förmås att ha sin gräns öppen. Hur menar Gustaf von Essen att man skulle behandla de ungefär 60 000 flyktingar som fanns i ingenmansland vid gränsen till Makedonien?
Fru talman! Jag utgår från att Maud Björnemalm har läst mitt särskilda yttrande med stort intresse. Där står det ungefär så här: Det bästa hade varit om EU länderna hade kunnat nå en gemensam hållning med denna inriktning, dvs. att i första hand arbeta för flyktingarna på plats och låta resurserna användas så att människor kunde få en så värdig tillvaro på plats som möjligt. Jag skriver också så här: Väl medveten om UNHCR:s önskemål och Makedoniens krav vill Moderata samlingspartiet ändå peka på vikten av att uppnå största möjliga humanitära effekt osv. Detta är ett sätt för oss att dra ett slags lärdom av vad som skedde. När regeringen äntligen med olika kreativa bokföringar lyckades vaska fram 300 miljoner kronor ställde jag mig frågan: Skulle dessa pengar kunnat användas på ett bättre sätt? Skulle man ha kunnat samverka med andra EU-länder för att få till stånd ett mer effektivt användande av de medel som uppenbarligen stod till förfogande? Det är vad mitt särskilda yttrande går ut på och ingenting annat.
Fru talman! Jag anser inte att Gustaf von Essen har svarat riktigt på min fråga: Skulle Sverige inte ta hänsyn till UNHCR:s vädjan om att ta emot ett antal av dessa 100 000 som Makedonien faktiskt pressade ut över Europas länder. Gustaf von Essen vet likaväl som jag att Makedonien släppte in flyktingar i samma takt som flygplan flög ut kosovoalbaner från Makedonien till Europas övriga länder.
Fru talman! Det verkar som om Sverige t.o.m. tog något slags initiativ inom EU-kretsen för att få till stånd den här responsen på UNHCR:s initiativ. Jag tror inte att alla länder från början var helt inställda på att göra det som sedan blev resultatet. Sverige spelade väl lite harpa på himmelska höjder där ett tag. Jag har en känsla av att om man hade lugnat sig lite grann och konfererat lite ytterligare med övriga EU-länder hade man kunnat förhandla med UNHCR på annat sätt. Vad vet jag? Gjort är gjort, och det var inte fel det som gjordes. Men man kan dra en slutsats av det som hände och se om det kan leda till en annan bedömning vid något annat tillfälle. Sverige har väl haft den attityden att vi är så oerhört duktiga på detta. Sedan blev det bara 5 000. Det var också lite konstigt. Antingen skulle man tagit i och verkligen gått före, eller också så skulle man kanske hittat något annat. Just detta med 5 000 var minimalistiskt men ändå lagom duktigt på något sätt. Och det är väl bra det då.

Fru talman! Jag vill för ett enhälligt utskotts räkning yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. Ett enhälligt utskott tillstyrkte redan i våras regeringens förslag till lag om ersättning till steriliserade, dvs. den lag vi nu avser att förstärka. Det pågick redan då en debatt om behovet av att förstärka lagstiftningen med inriktning på att ersättningen skulle undantas vid beräkning av förmåner, bidrag och avgifter. I den allmänna debatten pekade man på risken att ersättningarna helt enkelt skulle försvinna i den vanliga vardagsekonomin genom att växlas mot minskade bostadsbidrag eller höjda taxor för dem som var berättigade till den här ersättningen. För socialutskottet var det viktigt att inte försena den lagstiftning som då skulle beslutas. Vi ansåg att de som utsatts för övergrepp snarast skulle få sin ersättning, som en gottgörelse från staten. Vi ville helt enkelt inte fördröja den lagstiftningen, samtidigt som vi i våra interna diskussioner noterade att det fanns ett behov av och en möjlighet att återkomma till den här frågan. Det var därför ytterst glädjande att regeringen under tidig höst återkom med ett förslag till kompletterande lagstiftning där just ersättningarna undantas från beräkning av förmåner, bidrag och avgifter. Den här ersättningen ska alltså inte vara underlag för att minska bostadsbidrag eller leda till höjda taxor och avgifter. Den ska helt enkelt inte leda till förluster i andra system. Det betänkande som vi nu diskuterar innebär att ersättningen är och förblir den markering den var tänkt att vara, nämligen att de som steriliserats mot sin vilja ska ha en upprättelse och en gottgörelse. Jag är glad att här inför kammaren kunna redovisa att i den här frågan finns det inga partipolitiska motsättningar utan i stället en total och gemensam vilja från samtliga partier att söka ge den grupp upprättelse som faktiskt blev offer för ett rashygieniskt synsätt och en tro på folkrening. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Fru talman! Först kan jag konstatera att jag är glad att Elisabeth Fleetwood delar min och utskottets uppfattning att den ändring vi nu genomför är bra. Lite tveksam blir jag ändå när jag hör inlägget. När ett enhälligt socialutskott ställde sig bakom den lag som vi nu förstärker gjorde vi ju det i fullt medvetande om den diskussion som då pågick i samhället. Vi prioriterade dock att få igenom lagstiftningen så att den nämnd som var tillsatt snabbt skulle kunna hantera de ansökningar som kom in, väl medvetna om att det här var en grupp som snabbt behövde få både upprättelse och erkännande. Vi ville inte fördröja den proceduren. Vi var också medvetna om behovet av och möjligheterna att återkomma just i den här frågan, vilket regeringen och utskottet nu gör. Jag hoppas ändå att Elisabeth Fleetwood också ställer upp bakom hanteringen av frågan. Personligen tycker jag att det var både riktigt och rimligt att inte fördröja lagstiftningen. Ett annat beslut från socialutskottets sida kunde ha inneburit att vi hade försenat den då pågående lagstiftningen och nämndens arbete. Det var angeläget med en snabbhet i den processen. När det gäller avkastningen av ersättningsbeloppet har ambitionen varit att faktiskt värna ersättningsbeloppet, de 175 000 kronorna. Man kan diskutera om detta var för högt eller för lågt, men vi har ju enats runt den siffran. Vi har också skrivit att "175 000 kr alltid skall undantas vid beräkningar som är relaterade till förmögenhet, för resten av livet och oavsett om pengarna finns kvar eller inte".

Fru talman! Jag kan försäkra Elisabeth Fleetwood att i alla fall jag själv mycket noga kommer att följa upp att det beslut som riksdagen snart ska fatta verkligen innebär att de som får den här ersättningen - och förhoppningsvis också ser att detta är en upprättelse - ska kunna disponera pengarna. Tanken är inte att dessa pengar ska försvinna på grund av kommunernas hantering. Då får vi återkomma.

Fru talman! Djurskyddsfrågorna har verkligen stått i fokus de senaste veckorna. Visst blir vi fruktansvärt upprörda när vi ser bilder eller reportage om självdöda djur som ligger i sin egen avföring eller när vi upplever och ser vanvård av katter eller hundar på olika sätt.

Han blev visserligen frikänd på grund av att slakteriet inte hade haft möjlighet att hämta djuren i tid. Därför ansågs gärningen som ringa. Men två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att han borde fällas till ansvar för djurplågeri. Jag tror att vi här i kammaren allihop är överens om att vi ska ha en djurskyddslagstiftning som stadgar en god djuromsorg och att all animalieproduktion, och djurhållning i övrigt för den delen, ska drivas så att djuren mår bra. Enligt min mening är det dessutom så att det finns ett klart samband mellan god djuromsorg och ett bra produktionsresultat. Den bonde som inte ser till att djuren mår bra får ingen hög mjölkavkastning och ingen bra klassning på sina köttdjur, för att ta ett par exempel just ur kreatursskötseln. Men om vi nu är överens om att i grunden ha en sträng lagstiftning är jag inte säker på att vi är helt överens om hur i detalj regering och myndigheter ska gå i förordningar och föreskrifter. Frågan om båspallsmått i ladugårdar är ett lysande avskräckande exempel. Här har hundratals, kanske tusentals, mjölkbönder tvingats sluta i förtid för att deras ladugårdar inte har uppfyllt kraven på de här måttreglerna, trots att djuromsorgen i övrigt har varit helt tillfredsställande. Djuren har mått bra, och produktionen har varit hög. Från moderat håll har vi utvecklat detta i vår reservation nr 3, där vi föreslår dispensmöjligheter. Fallet i Boråstrakten, med polisanmälan och åtal på grund av att djuren gått på bete i oktober-november utan tillgång till ligghall, tycker jag visar på en stor brist på kunskap om djurskötsel och om djurens behov. I domslutet kan vi läsa vittnesmål från bl.a. lantbruksuniversitetet som säger att det inte alls är någon fara med att djur går ute när det är mycket kallt. Tvärtom är det så att ungnöt snarare lider av att det är för varmt än av att det är för kallt. Om tillsynsmyndigheten framöver kommer att anmäla till polis för att få åtal väckt, som i det aktuella fallet i Borås, kommer det naturligtvis att innebära dramatiska förändringar i möjligheten att bedriva djurhållning i sådan form i Sverige. Det aktuella fallet i Ljungskile reser flera och angelägna frågor. Är ingreppet att skjuta djuren rimligt i förhållande till förseelsen? Om man kan förse en varg eller en björn med radiosändare, borde man väl kunna tvångsmärka ett nötkreatur. Är EU:s förordningar rimliga i förhållande till en allmän rättsuppfattning? Kommer Sveriges regering att kräva ändringar? Hur fungerar Jordbruksverkets registrering av svenska nötkreatur i övrigt? Här läser vi dagligen om att det fattas mycket på den punkten. På flera håll är läget faktiskt utom kontroll. Det är alltså inte under kontroll. Varför i så fall detta fruktansvärda utbrott just mot bonden i Ljungskile? Vi har i vår reservation nr 2, till vilken jag yrkar bifall, föreslagit att man i liknande fall borde kunna pröva möjligheten att anlita någon neutral utomstående person - vi har nämnt ett god man-system - för att undvika de låsningar och missförstånd som uppstår mellan djurägare och myndigheter och för att underlätta konstruktiva lösningar. Ljungskilefallet inträffade för övrigt efter det att vi skrev vår motion och vår reservation om god man-systemet. Vi bör faktiskt kräva att frågan prövas inför domstol innan sådana ingrepp görs av en myndighet. Det är för mig en självklar rättssäkerhetsfråga. Sammanfattningsvis, fru talman, borde lagar och förordningar som reglerar djurskydd och djuromsorg utformas utifrån funktionskrav och mindre utifrån detaljregleringar. Exemplen som jag just har redovisat talar sitt tydliga språk.

Fru talman! Djurens rättigheter har blivit en viktig fråga för alltfler. Särskilt unga människor engagerar sig och kämpar på olika sätt för djurs rättigheter. De nöjer sig inte med det skydd av djur som djurskyddet syftar till, men ofta misslyckas med. Vi i Vänsterpartiet instämmer i kritiken av djurskyddet och föreslår därför en översyn och förbättringar av djurskyddslagen för att stärka djurs rättigheter. Det finns tydliga exempel på hur vår djurskyddslagstiftning har misslyckats med att ge djuren ett tillräckligt skydd mot exploatering. Jag tar här upp tre av dem. Smittskyddsinstitutets aphållning är enligt Jordbruksverket inte av tillräckligt god djurskyddsmässig standard. Jordbruksverket har riktat kritik mot SMI på flera punkter, bl.a. får en del djur inte vistas i grupp. Burstorleken är för liten. Djur sitter i lokaler utan dagsljus. Djurmiljön borde dessutom berikas, så att djuren kan ha ett mer naturligt beteende, bl.a. borde de ha möjlighet att söka föda. Ändå tillåts aphållningen på SMI att fortsätta. Burhållning av mink sker i dag, trots att det är tydligt att minkar inte kan leva ut sina naturliga beteenden i en trång stålbur. Det är inte bara olika djurrättsorganisationer som riktar kritik mot burhållningen av pälsdjur. Veterinärförbundet har hävdat att det t.ex. fortfarande inte är klarlagt om minkarna behöver vatten att vistas i. De har också påpekat att det finns problem med stereotypa beteenden i burarna och att minkarna har blivit utsatta för en mycket osund avel. Trots det fortsätter burhållningen. Det har nu gått så långt att djurrättsaktivister tar lagen i egna händer och gör symboliska fritagningar av minkar. De gör det för att visa att de inte accepterar att djurskyddet inte fungerar och för att sabotera för dem som håller pälsdjur i bur. Det här innebär att rättssäkerheten för både djur och djurägare försvagas. Vi kan självklart inte acceptera att enskilda tar lagen i egna händer på det sättet. Men vi kan inte heller acceptera att den lag som antogs för över tio år sedan ännu inte har inneburit att minkarna har rätt till en god miljö. Det är positivt att regeringen i budgetpropositionen har angett att man tänker återkomma med förslag till förbättring av reglerna för burhållning av mink. Det är hög tid att något händer, och vi förutsätter att det blir förbud att hålla minkar i bur. Även höns hålls fortfarande i bur. De nya reglerna med större burar som ger möjligheter att sprätta och sitta på en pinne är i grunden en skrivbordsprodukt som inte utgår från de verkliga behov en höna har att kunna röra sig mer fritt, söka föda, eller känna trygghet genom att sitta en bit över marken där det finns skydd. Djurindustrins intressen bedöms uppenbarligen som viktigare än hönornas. Varför blir det så? En uppenbar slutsats är att det beror på att djurskyddet och djurskyddslagen försöker mildra samhällets övergrepp mot djur genom att reglera exploateringen. Exploateringen i sig betraktas inte som något egentligt fel. Hela tiden tas hänsyn till att exploateringen ska kunna fortsätta. Så fort krav på bättre villkor för djur kommer i konflikt med ekonomiska intressen görs en avvägning mellan ekonomin och djurskyddet - även om det handlar om djurs grundläggande behov. Den etik som utgår från begreppet djurrätt hävdar att det finns ett grundläggande fel i att djur utnyttjas enbart för människans skull. Djurrätt tillerkänner djur grundläggande rättigheter, dvs. inte bara att slippa lyda utan även att utifrån sina speciella förutsättningar och utifrån sin arts inneboende möjligheter få leva ett naturligt liv. Det är ett synsätt som växer starkt i dag, som fler och fler tar till sig och engagerar sig i på flera olika sätt. En del gör det genom att bli veganer, och på det sättet vägrar de att befatta sig med all exploatering av djur. Andra gör det genom att själva hålla djur på ett sätt som ger dem möjligheter att leva ett gott liv. Många engagerar sig i djurrättsrörelsen för att påverka politiken och opinionen. Andra går så långt att de tar till olagliga metoder för att rädda djur eller för att sabotera för dem som håller djur på ett sätt de anser är fel. Allt detta är exempel på en växande djurrättsrörelse som inte nöjer sig med dagens lagstiftning, som inte accepterar en fortsatt exploatering av djur. Djurskyddslagen är uppenbarligen otillräcklig för att djur ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Djurs grundläggande rättigheter kränks systematiskt i vårt samhälle. I stället måste djurs rättigheter vara utgångspunkten när vi formulerar en bättre lagstiftning om de villkor som djur hålls under. Dessa rättigheter måste utgå från den enskilda individ som djuret är och utifrån de särskilda förutsättningar olika arter har. Djurskyddslagen behöver utvärderas för att se om djurskyddslagen tillgodoser djurs grundläggande rättigheter. Förbättringar av djurskyddslagen kan behöva göras. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 1 under mom. 1 om utvärdering av djurskyddslagen. Jag vill också kort säga något om talerätten för djurskyddsorganisationer. Ett sätt att stärka djurs juridiska skydd kan vara att ge djurskyddsorganisationer talerätt i djurskyddsfrågor. Det ska vara på samma sätt som miljöorganisationer enligt miljöbalken har talerätt i miljöfrågor. Vi har därför i utskottet reserverat oss till förmån för en utredning om en sådan talerätt. Vi ställer oss naturligtvis bakom den reservationen även om vi avstår från att yrka bifall.

Fru talman! När vi nu ska debattera ämnet djurskydd med motioner väckta under allmänna motionstiden finns det några olika områden jag särskilt vill belysa. Som vi från kristdemokratiskt håll redan tidigare har varnat för, har den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1999, och som innebär att vissa specifika båspallsmått krävs, redan inneburit att många lantbrukare med god djuromsorg lämnat näringen. Det kan väl inte vara majoritetens mening att på detta sätt slå ut arbetstillfällen? Redan i februari 1998 sade socialdemokraternas talesman i en djurskyddsdebatt i kammaren att det i berörda föreskrifter finns möjligheter till undantag. Mindre avvikelser från måttbestämmelserna får göras om djurhälsan i övrigt är bra. Vidare sade han att det handlar för tillsynsmyndigheten om att se till djurens bästa. Djuren ska må bra. Det ska inte gås fram med måttstock. Det handlar om sunt förnuft. Det handlar om att se hur djuren mår. Med samma andemening avstyrker majoriteten i år motionskravet om att en generell dispensmöjlighet införs som innebär att lantbrukare med dokumenterat god djuromsorg ska få fortsätta sin verksamhet även om det fattas någon eller några centimeter för att nå stipulerat båspallsmått. Med facit i hand kan vi nu konstatera att tillsynsmyndigheterna tillämpar reglerna olika i olika delar av landet. Fru talman! Därför är det på tiden att vi får ett tillkännagivande på denna punkt så att vi en gång för alla ska undanröja oklarheter i denna fråga. Jag delar de åsikter som Carl G Nilsson redan har framfört om frågan att pröva möjligheten att i vissa lägen anlita någon neutral utomstående person, t.ex. någon form av god man, för att underlätta konstruktiva lösningar när det gäller ett aktuellt djurskyddsproblem. Jag vill här också ta upp en annan viktig fråga som gäller distriktsveterinärorganisationen. Statens jordbruksverk genomdrev 1995 en omorganisation av distriktsveterinärsystemet enligt en modell som i remissyttrandet från Riksrevisionsverket kritiserades som alltför kostsam. Trots att en tredjedel av den dåvarande distriktsveterinärkåren valde att övergå till privat verksamhet förblev statsanslaget oförändrat. Det innebär att organisationen har haft ca 80 miljoner kronor, och för år 2000 föreslås få drygt 75,5 miljoner kronor, att fördela på 240 anställda mot tidigare 340 anställda. Det innebär att det är mycket svårt för privata veterinärer att konkurrera med de statliga. De statliga distriktsveterinärerna är officiella veterinärer anställda av staten, bl.a. för att möta de krav som EU ställer på övervakning av djurskydd och smittskydd. De sorterar i denna egenskap under Statens jordbruksverks tillsynsavdelning - djuravdelningen. De är också anställda av staten för att bedriva djursjukvård, och de sorterar under avdelningen för distriktsveterinärorganisationen. Verksamheten sker i båda fallen efter affärsmässiga principer, och den anställde veterinären erhåller i båda fallen fast lön plus ett tantiem, dvs. provision. Tantiemet utgör hälften av det arvode som avnämaren debiteras. Statens jordbruksverk ansvarar för tillsyn över all veterinär verksamhet, alltså även över de privata veterinärer med vilka man konkurrerar. Att en tillsynsmyndighet konkurrerar med den verksamhet över vilken man också ska utöva tillsyn kan inte betraktas som sund konkurrens. Distriktsveterinärernas traditionella arbetsuppgift är att bota sjuka djur i animalieproduktionen samt hästar som används i jord och skogsbruk. Den arbetsuppgiften har minskat i omfattning. Statens jordbruksverk har av denna anledning fått vidkännas ett inkomstbortfall. För att kompensera för detta bortfall satsar man på att bygga ut vården för sällskapsdjur och sporthästar. Inkomsterna från dessa sektorer utgör i dag tillsammans 40 % av de totala intäkterna. Stora summor används för att bygga upp sådan verksamhet på orter där det redan finns en fungerande privatvård för dessa djurslag. Flera exempel på smådjursmottagningar i södra Sverige vittnar om detta. I så gott som alla annonser om lediga tjänster som distriktsveterinär efterfrågar Statens jordbruksverk kompetens på smådjur och häst. Som exempel kan nämnas att man på en ort i Mellansverige anställt en smådjursspecialiserad veterinär utan formell behörighet som distriktsveterinär. Förutom att man går förbi ett stort antal behöriga sökande bryter man dessutom mot författningen i sin iver att konkurrera med privata veterinärer med praktik för smådjur. Därför är det angeläget att det nu genomförs en utredning med en översyn av konkurrensförhållandena inom veterinärväsendet. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till reservation nr 7 i betänkandet. En annan fråga som också handlar om djurskydd, men som inte finns med i detta betänkande gäller ett Anledningen till detta är att dessa substanser bedöms vara farliga i livsmedel. Så långt är allt väl. Men problemet med denna bestämmelse är att det i dag inte finns några preparat som kan ersätta vissa av de undantagna. Enligt uppgift är det främst hästar som drabbas negativt av detta direktiv. Det finns i dag t.ex. godkända preparat för att söva en häst, men däremot finns det inget godkänt preparat för att återuppliva hästen. Ur djurskyddssynpunkt är det angeläget att regeringen ser över vilka möjligheter som finns för fortsatt användning av dessa preparat för hästar och genom någon typ av märkningssystem även garantera att dessa djur undantas från livsmedelsproduktion. Fru talman! Vi har även en rad andra reservationer som är fogade till betänkandet där vi redogör för vårt engagemang i bl.a. frågor som rör djurförsök. Men för tids vinnande avstår jag från att gå närmare in på dem vid detta tillfälle.

Fru talman! För tids vinnande vill jag börja med att instämma i det anförande som Carl G Nilsson har hållit inför kammaren. Därutöver skulle jag vilja säga att den svenska regeringen har varit pådrivande inom EU för att förbättra djurskyddet inom unionen. Vi i Centerpartiet tycker att det är bra och applåderar det. Ambitionen måste vara att skärpa unionens djurskyddslagar efter svensk förebild. Speciellt viktigt blir det nu, eftersom antalet långa transporter av levande slaktdjur ökar. De här transporterna sker ibland, tyvärr, under ovärdiga och etiskt förkastliga förhållanden. De måste alltså stoppas. Sverige bör också i detta sammanhang verka för att EU:s subventioner i samband med transport och försäljning av djur avskaffas. Tiden för slakttransporterna bör minimeras, och slakten bör ske så nära djurens uppfödningsplatser som möjligt. Sverige har, som sagt, ett väl utvecklat djurskydd och en stark djurskyddslag. Den svenska djurskyddslagen ger ett starkare skydd för djuren i vårt land än de flesta andra länders lagstiftning. De svenska djurskyddsreglerna har med få undantag inte påverkats av vårt EU-medlemskap. Men vi får inte glömma att de stränga regler som vi har i det här landet innebär kostnader för det svenska jordbruket, t.ex. för större utrymmen i nödvändiga djurstallar. Vi ska inte diskutera de här frågorna i dag, men jag vill ändå i sammanhanget påminna om dem och meddela att jag återkommer i det här avseendet när vi diskuterar budgeten. Trots att vi har denna strängare djurskyddslagstiftning gentemot och i förhållande till vad andra länder har, finns det möjligheter till dispenser och undantag. Även efter 1998 års utgång ska det finnas möjligheter att godta mindre avvikelser för t.ex. mått som ska gälla för båspallar, i enskilda fall. Jordbruksverket kan ge tillstånd till individuella tidsbegränsade bestämmelser. Kommunernas djurskyddsinspektörer, som känner till förhållandena på platsen, ska göra en helhetsbedömning vid sina inspektioner. Enligt Jordbruksdepartementet ska djurmiljön i dess helhet, dvs. stallhygienen, djurantalet och en rad andra faktorer, avgöra om eventuell avvikelse från utrymmesreglerna för djuren kan godtas. Tyvärr tillämpas emellertid inte regeringens anvisningar på därför avsett sätt. I de flesta fall gör myndigheten inte den helhetsbedömning av djurmiljön som Jordbruksdepartementet eftersträvar. Jag skulle vilja fråga Inge Carlsson om det är regeringens och regeringspartiets mening att vi med den här bristen ska riskera att slå ut det jag vill kalla den småskaliga djurhållningen i de svagare delarna av landet. Vi riskerar alltså att få djurtomma bygder beroende på att de anvisningar som departementet har antagit inte tillämpas i praktiskt bruk. Om Inge Carlsson inte accepterar att det sker en sådan utslagning som jag här påtalar borde regeringspartiet bifalla den reservation som jag nu yrkar bifall till, nämligen reservation nr 3.
Fru talman! Det här är alltså ett betänkande om djurskydd. Det är frågor som vi har diskuterat här i kammaren många gånger förut. Många av de motioner som avstyrks i betänkandet är miljöpartistiska, beroende på att djurskyddsfrågor är mycket väsentliga för Miljöpartiet. Vi har många medlemmar som har gått in i Miljöpartiet just på grund av engagemanget för djur. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 12. Miljöpartiet står givetvis bakom de andra reservationerna, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till den reservationen. I detta betänkande behandlas motioner där det krävs en översyn av djurskyddslagen. Från Miljöpartiets sida kommer vi inte att stödja det kravet, trots att vi anser att djurskyddslagen i dag borde tillämpas betydligt bättre. Skälet till det är att vi tillsammans med Vänsterpartiet samarbetar med regeringen. Jag har goda förhoppningar om att den proposition som ska komma till våren kommer att beakta de synpunkter vi har. Vi är alltså mycket rädda för att en utvärdering nu skulle kunna lägga en död hand över djurskyddslagen. Vi menar att en ändring av mycket av det som finns i djurskyddslagen är akut. Därför vill vi göra ändringen under våren nästa år. Sedan kan vi så småningom titta på om det måste göras en utvärdering, men just nu vill vi alltså i första hand kunna komma till skott. Det är mycket som behöver ändras. Vi kan se att 4 § djurskyddslagen om att alla djur ska ges möjlighet att ha naturliga beteenden inte efterlevs vare sig för mink, höns eller vissa andra djurslag. Många kor står t.ex. uppbundna året runt trots att det står i djurskyddslagen, t.o.m. i förordningen, att de ska ges möjlighet till rörelse under året. Så sker inte. En fråga som har varit uppe till diskussion flera gånger i kammaren är eldressyr av hund. Vi har en reservation där. Det kom en utredning redan 1995 som jag skulle vilja uppmana er att läsa. Utredaren skyr inte några ord, utan här beskrivs hur eldressyren går till och också hur djuren reagerar. Man kan konstatera att Sverige har skrivit under Europakonventionen om skydd av sällskapsdjur, som säger att vi inte får utsätta sällskapsdjur för onödig smärta, lidande eller ångest. Där sägs också: "Inget sällskapsdjur får tränas på ett sätt som är skadligt för dess hälsa och välbefinnande, särskilt genom att tvinga det att överskrida sin naturliga förmåga eller styrka eller genom att använda artificiella hjälpmedel som förorsakar skada eller onödig smärta, lidande eller ångest." Det här är precis vad eldressyr av hund gör. Det orsakar smärta, lidande och mycket stark ångest. Det här redovisas på ett mycket bra sätt i Ds 1995:63, Elhund. Sedan den utredningen kom har ingenting hänt. Det är beklämmande. Under samma tid har vi alltså förbjudit elslingor i ladugårdar, s.k. kodressörer, därför att vi ansåg att el inte passar in i sammanhanget. Det borde vara lika självklart att eldressyr av hund inte heller skulle få förekomma. I betänkandet tas också upp mycket om djurförsök. Miljöpartiet har tidigare varit aktivt i frågan, och även i detta betänkande har vi ett antal reservationer. Vi anser bl.a. att den etologiska kompetensen, dvs. kompetensen i det som handlar om djurens beteende, etologi, måste förstärkas. Det finns egentligen ingen i de djurförsöksetiska nämnderna som kan det här i dag. Därmed kan man säga att det ibland med mycket enkla medel skulle gå att ge försöksdjuren en bättre miljö, men det sker inte. Tittar vi på de djurförsöksetiska nämnderna i dag, ser vi att Sverige är ett litet land, och det blir i många fall väldigt tätt mellan forskare som sitter i nämnderna och forskare som finns ute på institutionerna. Det finns en stor risk för en kollegialitet. Vi menar därför att man måste se över allmäninflytandet i de djurförsöksetiska nämnderna och minska antalet forskare och öka antalet politiker. Det behövs för att de djurförsöksetiska nämnderna ska kunna fungera på ett bra sätt. Vi kan också se att djurförsök har godkänts som sedan visat sig ge betydligt större lidande än vad man sade när försöket godkändes. I dag finns egentligen ingen möjlighet för en veterinär att gå in och agera i det läget. Det här är någonting som man måste se över i den översyn av djurskyddslagen som ska ske. Om djur utsätts för lidande som är betydligt större än vad nämnden har beslutat, måste en veterinär kunna gå in och stoppa försöket. Under hösten skrev jag en motion om triangelmärkning av häst. Det visade sig, som framgår av betänkandet, att jag inte hade behövt skriva motionen. Detta att triangelmärka hästar för att kunna visa att de inte kan fullförsäkras sker genom bränning, vilket inte är tillåtet. Det visste ingen. Det har nämligen skett allmänt på djursjukhus och hos olika veterinärer. När man undersöker detta visar det sig att det är någonting som har slunkit emellan. Det står klart och tydligt i de förordningar som Jordbruksverket har lämnat ut att man får identitetsmärka med hjälp av bränning, men det står ingenting om denna typ av märkning. Det har ansetts att det har varit tillåtet. Med anledning av min motion har nu Jordbruksverket gått ut med information till samtliga veterinärer och försäkringsbolag om att det inte alls är tillåtet att brännmärka hästar för att därmed kunna identifiera dem som djur som inte kan fullförsäkras. Det är jag mycket glad för, för det innebär att många hästar som i framtiden skulle märkas med bränning slipper detta lidande. En fråga som engagerar oss mycket är frågan om djurskyddstillsyn. Jag och Gunnar Goude har skrivit en motion. Vi har båda två suttit som ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnder i stora städer och jobbat mycket med djurskyddet. Vi menar att det är viktigt av många skäl att djurskyddstillsynen blir kvar i kommunerna. Vi menar att djurskyddstillsynen kan bli bra på den nivån. Det finns en närhet som gör att inspektörerna ofta passerar förbi och kan titta in. De har också tillsynen över det som tidigare var miljöskyddslagen och skötsellagen, vilka båda numera ingår i balken. Genom att tillsynsmyndigheten finns nära kan tillsynen bli effektiv. De diskussioner som har funnits om att man ska flytta detta till länsstyrelsen motsätter vi oss alltså starkt, både av djurskyddsskäl och därför att vi anser att djurskyddsärenden, precis som vi har hört från moderat sida, ofta är svåra. Man måste se dem också som sociala fall. Jag tycker att intentionerna i den diskussion som moderaterna för om en god man är riktiga. Det måste till någonting som gör att dessa svåra ärenden inte blir så låsta som de ofta blir i dag. Många av dem som utsätts för detta känner sig påtagligt kränkta. Det är ofta äldre män som har haft djur i hela sitt liv och vilkas hela yrkesstolthet handlar om djuren. Man har hamnat i situationer där man helt enkelt har låst sig. Många gånger, när en hämtning av djuren så småningom har blivit verklighet, har man stått som fallen från skyarna. Man har inte förstått hur allvarligt det har varit. Det är alldeles uppenbart att vi anser att denna situation inte kan lösas genom att man flyttar tillsynen till länsstyrelserna. Den kan bara lösas genom att man tittar på de kommuner där detta fungerar, där det inte blir rubriker i tidningarna och där det inte märks mycket utan bara fungerar. Man måste se på dem. Det finns många kommuner där detta sköts på ett mycket bra sätt. Man måste också se över om man kan hitta något sätt att få en tredje part att gå in som någon sorts fackrepresentant för de människor som drabbas av detta. Om vi ska ha godmanssystem eller inte kan jag inte bedöma - det verkar som om det är juridiskt krångligt - men någonting behöver göras. Jag är övertygad om att vi kommer att diskutera många av dessa frågor flera gånger. Jag yrkar alltså bifall till reservation 12.